Fru talman! Jag har den allra största respekt för de svenska tekoföretag som i hård konkurrens har lyckats förvandla sig också till framgångsrika exportföretag. Den respekten gäller företagsledning och anställda. Den gäller inte minst eftersom de har kunnat klara det här trots den förda tekopolitiken, trots den krisstämpel som denna politik fäst vid svensk teko, trots att denna krisstämpel har gjort det svårt att rekrytera ungdomar till arbete i svensk tekoindustri, trots allt vad det har inneburit för att sätta ned modet och go-lusten hos dessa företag. Det är verkligen en fin prestation som företagen har gjort. Det ligger ingen motsättning i vad jag tidigare har anfört och vad jag nu säger. Jag tycker, fru talman, att det är ett klart och alldeles utmärkt ställningstagande som utrikesutskottet har gjort. Jag hoppas att Lennart Pettersson vill läsa betänkandet en gång till, och jag är övertygad om att han då kommer till samma uppfattning som jag. Etableringskontrollen är naturligtvis ett problem. Det avgörande är att samma bestämmelser måste gälla långsiktigt i dessa avseenden för EG företag i Sverige som för svenska företag inom EG. Jag är övertygad om att vi bör påskynda utvecklingen i en sådan riktning. När det gäller samordningen inom EG anser jag att det finns många fördelar att vinna. Låt oss ta miljöfrågorna! Det är självfallet att tryggheten ökar för oss alla så att vi får en bra miljöpolitik, om man kan samla sig kring gemensamma beslut i EG. Då kan inget land gå sin egen väg och fortsätta att till allas skada släppa ut betydande mängder föroreningar. Det ligger en styrka, fru talman, i det förhållandet att beslut inom EG kan fattas av en majoritet, så att det inte är den som vill gå långsammast fram som alltid får bestämma takten. Även det är för oss en styrka. Slutligen, fru talman, är det riktigt att näringslivet betyder oerhört mycket, och det gör det överallt. Inte minst vi själva fäster stor vikt vid den roll som näringslivet skall spela för att ge styrka och kraft åt ekonomin och för att utveckla förhållandena för våra medmänniskor i landet. Men, fru talman, detta är också målet och syftet med EG:s politik. Det är i slutomgången individens bästa som är syftet med den politik som förs i en demokrati som Sverige och i de demokratier som kännetecknar den Europeiska gemenskapen. Det är individens välgång och rätt att utvecklas till en självständig människa efter sina unika förutsättningar som är syftet med arbetet.

Fru talman! Jag vill först ta upp Lennart Petterssons resonemang om EFTA:s roll och hissa några varningsflaggor. Först och främst är Luxemburgdeklarationen från 1984 just bara en deklaration. Den formulerades innan man i toppledningen för EG vid statsöverhuvudenas möte i Venedig kom överens om att åstadkomma den inre marknaden. De krav som ställdes på EG-nationerna när det gällde att nå detta mål var inte kända vid Luxemburgdeklarationens tillkomst. Det är alltså en mycket viktig faktor. Den kommer till uttryck i att Bangemann-deklarationen på den här punkten är svagare. Jag håller med Lennart Pettersson om att EFTA skall vara ett av de främsta medlen för Sveriges politik gentemot EG, och detta har vi knäsatt. Men vi skall inte uppge de andra medlen. De olikheter nationerna emellan Prot. 1987/88:114 som också präglar EFTA-gruppen är en faktor av betydelse. 4 maj 1988 Det väsentligaste skälet för mig att begära replik var emellertid Lennart Petterssons utläggning om kontrollagstiftningen. Den utläggningen visade just den brist på ömsesidighet som faktiskt och beklagligtvis karakteriserar den socialdemokratiska politiken i dessa hänseenden. För att Jörn Svensson inte skall komma tillbaka till kammaren skall jag säga att vi har skrivit en reservation med anledning av detta, så detta är en allmänt erkänd tvistefråga och inte ett tecken på att den samskrivning som skett inte håller. Den socialdemokratiska hållningen är den som Lennart Pettersson ger uttryck för, dvs. att det är bäst för den politiska makten att kontrollera vem som äger svenska företag. I denna hållning ligger ett slags supranationell hållning i vad avser synpunkten på den egna nationen och en väldig brist på generositet i förhållandet till våra partner inom handeln och i politiskt samarbete. Det är mystiskt och obegripligt att socialdemokratin har kommit att inta denna hållning. Partiet har ju eljest försökt ge sken av att vara ett parti med stark känsla för internationell solidaritet, för internationella rörelser och för ömsesidighet. Men i detta sammanhang avslöjar sig socialdemokratin, vilket är beklagligt och egendomligt.

Fru talman! Först vill jag säga något om EFTA:s roll. EFTA är den viktigaste inkörsporten till EG. Detta kommer vi inte ifrån. EG har sagt, att om man skall fara runt och diskutera med alla sex EFTA-stater, kommer det att ta så mycket tid att man helt enkelt inte orkar med det, om man samtidigt skall sköta integrationsarbetet inom de tolv staterna, vilket är nog så besvärligt med tanke på de ekonomiska och andra klyftor som finns mellan de stater som nu konstituerar EG. Låt oss emellertid se vad EFTA kan åstadkomma. Tids nog kan det bli aktuellt att pröva de andra alternativen. Men denna väg är inkörd, och den bör enligt vår uppfattning fullföljas. Beträffande kontroll av kapital och kontroll av företagsförvärv vill jag säga att EG i bästa fall, i en politisk vänstervision, kan bli ett instrument för att skapa en politisk och medborgerlig kontroll över det ekonomiska livets giganter, som växer sig allt större internationellt.

Denna lagstiftning är helt enkelt ett demokratiskt hjälpmedel. Över huvud taget skulle det vara till fördel för en vettig diskussion i EG-frågan om moderaterna inte använde varje tillfälle för att med EG argument propagera för den högervridna politik som i val efter val har förkastats av det svenska folket. Moderaterna har ett ansvar när de propagerar och står upp för EG, förhoppningsvis utifrån mer övergripande och inte snävt egoistiska synpunkter, att inte missbruka EG för sina syften. Det är en dålig politik, Nic Grönvall, att driva den linje som han här har drivit och som Lars Tobisson tidigare drev i sitt anförande.

Fru talman! Jag tror att Lennart Petterson och jag är helt överens om att vi skall utnyttja de vägar, de förhandlingsmöjligheter, som står till buds och göra det på bästa sätt. Jag delar Lennart Petterssons uppfattning att EFTA i detta sammanhang spelar en stor och viktig roll och att det vore mycket dumt att inte satsa på det kortet för att nå framgång i våra förhandlingar med den Europeiska gemenskapen. Jag vill också gärna säga att jag tycker att europeisk socialdemokrati har spelat en mycket stor och viktig roll när det gäller att driva integrationsarbetet framåt på ett riktigt sätt i Europa. Socialdemokratin är ju det största partiet i Europaparlamentet. Och socialdemokratin har många gånger, liksom fackföreningsrörelsen, visat att den fäster allra största vikt vid att få en integration, i ordets bästa mening, till stånd. Därför kan jag inte finna någon anledning att polemisera om vem som är mer eller mindre internationalist i dag. Självfallet vill vi alla verka för våra politiska syften, och vi vill alla ta vara på möjligheterna till framgång när det gäller att främja de saker som vi önskar. Men Europafrågan innebär mycket mer, är mycket viktigare och mycket större än frågan om man kan använda Europaidén för att stärka konservatismen eller socialismen eller, i värsta fall, kommunismen. Europaidén står framför allt för en vilja till integration i syfte att främja ett bättre liv för människorna i hela Europa.

Fru talman! Lennart Petterssons ton skärptes, och därför ansåg jag mig inte kunna undvika att replikera en gång till. Den hållning som vi moderater intar i denna fråga, dvs. frågan om internationalisering—i första hand till Europa, i andra hand till de globala och multilaterala överenskommelserna om internationell samverkan — är inte en hållning som innebär egoism, Lennart Pettersson. Det måste väl vara alldeles uppenbart att Lennart Pettersson sänker sig till gatuslagsmålets nivå när han gör sådana påståenden. Det som vi säger är ju bara, precis som Hadar Cars framhöll, att det grundläggande är att vi har lika och rättvisa villkor länderna emellan, att inget land tilldelar sig själv större rätt än det andra landet, utan att man verkligen knäsätter en gång för alla att internationellt samarbete bygger på ömsesidighet. Det kan man inte ens med tillämpning av konstruerad logik kalla för egoism. Till sist: Jag ifrågasätter på intet sätt EFTA:s roll och centrala ställning i förhandlingsarbetet. Men vi skall komma ihåg att vitbokens målsättning omfattar 350 ämnesområden, att EG hittills lyckats klara av ungefär 70-75 av dessa, att EFTA-organisationens resurser för närvarande går på högvarv för att klara EG-EFTA-samarbetet inom 15-20 områden och att slutliga och goda överenskommelser har kunnat träffas inom två områden. Det är uppenbart att om de EFTA-nationer som har ett starkt intresse av Europagemenskapen skall nå någonstans, måste de arbeta utöver EFTA:s ramar. Detta betyder på intet vis att man skall sätta EFTA i andra hand — det är tvärtom verkligen det främsta organet — men alldeles uppenbart måste vi också använda andra organ och vägar för att nå resultat.
Fru talman! Oavsett om det nu är fråga om ett gatuslagsmål eller ej började Nic Grönvall komma in på litet bättre spår när han preciserade sig beträffande förhandlingsuppläggningen. Det betyder att vi ändå är någorlunda överens i dessa frågor.

Det är inte så. Det finns många vägar för att åstadkomma den västeuropeiska integrationen, och man kan på många olika nivåer fånga in det bästa av integrationens fördelar med bibehållande av viktigt nationellt självbestämmande. Just därför att det är så oklart dels hur långt EG kommer att nå i sina strävanden beträffande den interna marknaden, dels vilka villkor man från EG:s sida kommer att ställa i förhållande till EFTA-staterna skall man inte spela bort våra diskussionsoch förhandlingsmöjligheter genom att säga att vi måste gå med på de eller de kraven. Det är helt enkelt dålig förhandlingstaktik, Nic Grönvall. Till slut vill jag bara säga att det naturligtvis inte är så att EG propsar på förhandlingar med oss. EG har inget önskemål om att fånga in EFTA staterna, utan det är vi som vill att den svenska exporten, de svenska företagen och i viss mån också de svenska medborgarna inte skall bli diskriminerade i förhållande till vad som gäller inom EG när man nu där går vidare i sitt samarbete. Det är alltså vårt eget intresse som gör att vi måste förhandla med EG. Det har i en del inlägg tidigare framskymtat, dock inte från Nic Grönvall utan kanske mera från den andra sidan, att EG skulle pressa oss till något som vi inte önskar. Så är alltså inte fallet.

Fru talman! Ett i stort sett enigt jordbruksutskott har yttrat sig över regeringens proposition om Sverige och den västeuropeiska integrationen. Det är endast vpk som för fram en avvikande mening om miljöpolitiken. Vi moderater har i en rad sammanhang framfört vår uppfattning att Sverige bör söka nå en samverkan med den gemensamma marknaden som är nära, varaktig och allomfattande. Vi tror att detta är bra för Sverige och att det är bra för Europa. Jag kommer i fortsättningen att begränsa mig till att kommentera jordbrukspolitiken och miljöpolitiken. Svenskt jordbruk har under 80-talet genomgått en snabb och smärtsam strukturomvandling. Ett stort animalieöverskott har tagits ner, och vi har nu i stort sett nått balans mellan vår inhemska produktion och vår efterfrågan på det området. Vi dras fortfarande med betydande spannmålsöverskott, men vi har trots allt lyckats bättre när det gäller att anpassa produktionen till vårt inhemska behov än vad man gjort inom den gemensamma marknaden. Vi kan också konstatera att svenskt jordbruk har ett skydd mot importen som är uppbyggt på samma sätt som inom den gemensamma marknaden. Allt talar för att svenskt jordbruk skulle klara sig mycket bra i en konkurrens med jordbruket inom EG på lika villkor. Det finns väl också skäl att tro att en integration av svenskt jordbruk med jordbruket inom EG där skulle upplevas som oproblematisk. Vi skulle sannolikt i framtiden tillföra EG obetydliga överskott som frestar EG:s finansieringssystem och skulle i stället positivt få bidra till att finansiera EG:s egna överskott. I ett visst läge skulle väl denna uppoffring kunna kompenseras av väsentliga fördelar på andra områden. Detta skulle kunna anföras som ett argument i den debatt som ibland förs om att vi skulle vilja plocka russinen ur kakan. Man skulle inom EG säkerligen inte uppleva en integration av det svenska jordbruket på det sättet. Det svenska övergripande målet för jordbrukspolitiken om en god försörjningsberedskap i krigsoch krissituationer skulle vi givetvis inte släppa. Jag har med detta velat peka på att jordbruket i förhandlingar med den gemensamma marknaden bör betraktas som en värdefull tillgång. Att svensk jordbrukspolitik bör i olika avseenden göras mer likartad med EG:s för att vi skall kunna bibehålla hög handlingsberedskap tycker jag är naturligt. När det gäller fisket tycker jag att det är bra att påpeka att vi bör visa återhållsamhet i bilaterala åtaganden när det gäller att bevilja fiskerättigheter i svenska vatten. Denna fråga lär under morgondagens och den därpå följande dagens överläggningar komma att få prövas på ett kanske alltför handfast sätt, i varje fall att döma av uttalanden som har gjorts från olika håll — men de får väl ses som en del av förhandlingsspelet. I sådana förhandlingar är det inte minst viktigt att svenska fiskare blir kompenserade, om resultatet blir att deras villkor försämras. På miljöpolitikens område är ett nära samarbete med den gemensamma marknaden avgörande. Miljöfrågorna blir mer och mer internationella. Våra egna åtgärder för att bekämpa luftföroreningar och vattenföroreningar får begränsad verkan om vi inte kan få länder i vår omgivning att vidta liknande åtgärder. Vår möjlighet att påverka ökar självfallet om vi kan åstadkomma ett mycket nära samarbete med den gemensamma marknaden. EFTA:s och EG:s miljöministrar möttes i Nordwijk i Holland i oktober 1987 och diskuterade bl.a. luftburna föroreningar, klimatförändringar, kemiska miljörisker och marina föroreningar. Det finns anledning att se mycket positivt på möjligheterna att fördjupa detta miljösamarbete och ge det fastare former. Detta bör inte på något sätt utesluta att Sverige direkt med EG tar upp diskussioner och försöker påverka utvecklingen på miljöområdet inom organisationen. Det har ju tidigare berörts i debatten att EFTA är en bra väg att gå men att direkta kontakter är en absolut nödvändig komplettering, och detta gäller inte minst på det här området. Man kan tycka att processen inom miljöområdet är trög, att det händer få positiva saker på det här området. Men jag tror att miljöfrågorna får en successivt ökad tyngd inom organisationen. Och effekten av positiva miljöbeslut får ändå stor betydelse inom EG och även för vårt eget land. Jag tycker att Hadar Cars uttryckte det mycket väl. I fråga om att medverka till en bättre miljö i öststaterna tror jag att vägen går över en bred västeuropeisk samverkan, kanske en Marschallplan på miljövårdens område. Om en sådan idé kopplas samman med förhandlingarna inom ESK kan det möjligen bli en del i en utveckling mot ökad frihet i Östeuropa och en lägre rustningsnivå. Det finns förutsättningar för förhandlingar av den typen inom ESK. Herr talman! Något mycket positivt hade uppnåtts inom Europa om det här förverkligades.

Herr talman! Jordbruket och livsmedelsindustrin är viktiga delar av det svenska näringslivet. Det får vi naturligtvis inte glömma bort i en diskussion som rör ett svenskt samarbete med övriga Europa. I centerpartiets partimotion framhålls att samarbetet på det här området bör inriktas på att uppnå en ökad frihandel. Men det får inte kombineras med åtgärder som kan inverka negativt på den regionala balansen och livsmedelsproduktionen i olika delar av vårt land. Eftersom jordbruket har stor betydelse regionalpolitiskt och för sysselsättningen i de här områdena, är det en mycket viktig aspekt i diskussionen. Detta är också viktigt för den miljö som vi vill vidmakthålla och för landskapsbilden. Där är ett svenskt jordbruk av den omfattning som vi har i dag en nödvändighet. Jordbruket och livsmedelsindustrin är också mycket viktiga sett ur beredskapssynpunkt. Den åkerareal som vi har i dag är i stort sett vad som krävs för att klara en försörjning av det svenska folket i olika delar av Sverige vid en avspärrning. Detta måste också tas med i bedömningen. Problemen med de stora överskotten och priskrigen inom den internationella livsmedelshandeln tillhör de mest svårlösta frågorna i den Uruguayrunda som för närvarande pågår inom GATT. Resultaten där kommer att påverka möjligheterna att vidta åtgärder inom det västeuropeiska samarbetet. EG har stora problem med såväl överskott som kostnader för dessa överskott. Att man i år har försökt lägga ett lock på överskottskostnaderna hindrar inte att man fortfarande räknar med en årlig produktionsökning på 3-4 20. Det bör påpekas att Sverige och de svenska jordbrukarna tagit ett betydligt större ansvar för överskottsproduktionen än vad man gjort inom EG. Animalieöverskotten är i stort sett borta. Spannmålsöverskotten har vi kvar, men där ligger ett arbete framför oss som jordbruket och staten gemensamt har tagit på sig. Det finns för närvarande anledning att avvakta utvecklingen inom såväl GATT som EG innan några ytterligare åtgärder vidtas. Jag vill understryka värdet av att utrikesutskottet har instämt i jordbruksutskottets yttrande, som i stort sett var enigt, enligt vad vi har hört tidigare. Att man har gjort det på det här området innebär att kraven i den motion som centerpartiet har lagt fram kunde tillgodoses. Men jag får samtidigt uttala den förhoppningen att riksdagen inte, med anledning av den prisproposition som regeringen har lagt fram, kommer att fatta beslut som vänder upp och ner på den nya situationen inom det svenska jordbruket. I den propositionen föreslås nämligen att man skall ta bort tvåprissystemet på mjölk, en av de åtgärder som har använts för att få ner produktionen till en nivå som överensstämmer med den nivå som konsumtionen har. En sådan åtgärd skulle kunna få besvärande konsekvenser för det svenska jordbruket och den svenske jordbrukaren. Ur regionalpolitisk synpunkt skulle det slå hårdast mot de delar av landet som har störst nytta av att det svenska jordbruket fungerar bra, nämligen glesbygderna och Norrland. I jordbruksutskottets yttrande framhålls även att frågor om livsmedelskvalitet och jordbrukets effekter på miljön är föremål för stor uppmärksamhet i den svenska debatten. Vi behandlar ju i riksdagen för närvarande propositioner på det här området. Jordbruksutskottet betonar att reformarbetet på dessa områden inte får förhindras eller fördröjas till följd av en sådan harmonisering med EG:s regler som avses i propositionen. Jag vill också för kammaren understryka att jordbruksutskottet utgår ifrån att integrationsarbetets effekter för den svenska produktionens konkurrenskraft beaktas. Att på olika sätt främja en positiv miljöpolitisk utveckling i hela Västeuropa måste givetvis vara den första utgångspunkten i våra relationer med EG på det här området. Samtidigt föreligger det en risk för att den europeiska integrationen kan skapa svårigheter för en mer långtgående nationell miljöpolitik. De frågorna har vi från centerpartiet tagit upp i vår motion, där vi har sagt att det för Sverige måste vara en självklarhet att inte gå med på några restriktioner för våra möjligheter att ställa mer långtgående miljökrav än vad som kan vara accepterat i andra länder, även om dessa krav skulle kunna verka hämmande på det fria varuflödet. Som svar på detta säger jordbruksutskottet i sitt yttrande: ”Utskottet utgår också från att en harmonisering på detta område inte får utgöra hinder mot en fortsatt hög ambitionsnivå i vårt eget miljövårdsarbete.” Jag tycker det är viktigt att detta ligger till grund för diskussionen och det arbete som skall utföras. Men vi får samtidigt komma ihåg att det internationella miljöarbetet inte får stanna vid ett resonemang med EG, utan det måste ske en diskussion även med övriga Europa och övriga världen. Luftföroreningarna kommer ju i stor utsträckning till Sverige inte från EG utan från Östeuropa. Det är oerhört viktigt att kunna ha en diskussion och få till stånd förbättringar också här. Koldioxidproblemet och ozonproblemet berör hela vår värld, och då har det betydelse vad som sker i olika delar av världen. Jag vill än en gång med tillfredsställelse konstatera att vi i utskottsarbetet uppnått enighet om att en harmonisering internationellt med EG inte får utgöra hinder mot en fortsatt hög ambitionsnivå för vårt eget miljövårdsarbete. Samma attityd gäller även i fråga om arbetsmiljön. Enligt Luxemburgdeklarationen är miljön ett lämpligt samarbetsområde för EFTA och EG. Genom konsultationsförfarandet kan Sverige ges en möjlighet att påverka EG i många miljöfrågor. Ett sådant arbete är svårt men angeläget. Den internationella miljövårdsfond som riksdagen på centerinitiativ har beslutat om att verka för — regeringen har dock inte handlagt ärendet så snabbt och effektivt som vi hade hoppats på — kommer förmodligen snart upp till ny behandling i kammaren. Det är en mycket angelägen fråga som kan visa vilka möjligheter och vilket intresse det finns i Europa och ute i världen för att gå oss till mötes på det här området. Detta är några exempel i raden av åtgärder som är absolut nödvändiga.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
Herr talman! Jag tänker i mitt anförande speciellt ta upp det nordiska samarbetets betydelse för arbetet med den västeuropeiska integrationen i svenska politiska organ samt därefter knyta några kommentarer till frågan hur svensk jordbrukspolitik och miljöpolitik kan komma att påverkas av integrationssträvandena. Det var mycket glädjande att utrikeshandelsministern i sin deklaration speciellt underströk att det i våra parlament i Norden så väl förankrade nordiska samarbetet har stor betydelse i det kommande integrationsarbetet, och att det på flera områden kan tjäna som förebild. Det känns nästan som ett bifall till den motion som några socialdemokratiska ledamöter av Nordiska rådet har väckt i anslutning till propositionen — därför att vi tyckte att man kanske underskattade möjligheterna att utnyttja de erfarenheter och kunskaper som en del nordiska samarbetslösningar har gett oss.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 Jag tycker också att det var helt andra tongångar än den nattsvarta negativism som herr Tobisson gav uttryck för i sitt anförande här i dag när han sade att närmaste vägen till Norden går över Europa. Man undrar verkligen vilka kartor och färdbeskrivningar Lars Tobisson håller sig med. I ett tal vid den senaste sessionen med Nordiska rådet sade Carl Bildt bl.a. att vi bör söka anknyta de framgångar som vi har uppnått här i Norden till det framväxande samarbetet, medan vi på andra områden, där man i Västeuropa har kommit längre, bör överföra det västeuropeiska arbetets framsteg också till Norden i dess helhet. Detta arbete måste förankras i Nordiska rådet, i den parlamentariska församlingen, ansåg Carl Bildt. Jag hoppas att det inte är fler i den svenska riksdagen än Lars Tobisson som har så stora skygglappar för nordiskt samarbete att de enbart uppmärksammar de mörka skuggorna av brister i nordiskt samarbete men inte ser de ljusa sidorna, som just i Europasamarbetet kan bli av stort värde. Vid det besök hos EG-kommissionen som Nordiska rådets presidium gjorde under april månad framhöll såväl EG-kommissionens ordförande som flera ledamöter av kommissionen att man ville lära av det nordiska arbetsmarknadssamarbetet, miljösamarbetet och samarbetet när det gäller hälsovård och socialpolitik. Med hänsyn till de stora uppgifter internt som EG står inför när det gäller att få med de nya medlemsländerna i olika ekonomiska samarbetsarrangemang, kan man tänka sig att andra samarbetsmål måste få högre prioritet. Den europeiska vitbokens deklarationer om arbetsmiljö, om en social dimension i samarbetet och om gemensamma miljövårdsinsatser torde inte vara de första som kan komma att förverkligas. Därför tror jag i likhet med Karin Söder att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet måste utnyttja sin ställning och driva på just i miljövårdssammanhang, t.ex. när det gäller arbetsmiljökrav och arbetets sociala villkor. Ett av de första numren av tidningen EG-information för Sverige ger vid närmare studium klarhet om att EG:s nya bilavgasbestämmelser inte är så stränga som t.ex. Sveriges och att de skall gälla först från 1992. Norden och Sverige har här en näraliggande uppgift — att medverka till harmonisering på mera nordiska villkor. Det finns alltså mycket att ta vara på i det nordiska samarbetet när det gäller den västeuropeiska integrationen. Herr talman! Vid det kommande samarbetet på jordbrukspolitikens område bör Sverige verka för att komma till rätta med den hårda protektionism och brist på smidighet som präglar handeln med jordbruksråvaror. Såväl inom EG som i Sverige önskar man en anpassad liberalisering som går i samma takt. Med hänsyn till trovärdigheten i vår neutralitetspolitik bör dock både livsmedelsberedskap och regional balans vara nödvändiga inslag i ett eventuellt kommande samarbetsavtal på livsmedelspolitikens område. Även om vi vill slå vakt om utveckling av livsmedelskvaliteten och om strävandena att göra jordbruket mer miljövänligt bör det finnas goda möjligheter till samarbete, speciellt som både EG och Sverige måste ta itu med vissa överskottsproblem, vilka delvis orsakas av produktionsmetoder som utsätter miljön för påfrestningar. Naturliga förutsättningar och kunskaper när det gäller växt och produktion måste ändå vara vägledande för jordbrukspolitiken i Europa. I sitt yttrande är jordbruksutskottet inte emot en gemensam reglering av fiskeripolitiken genom EFTA-EG-förhandlingar. Men utskottet varnar för att det finns många bränningar och skär att klara när det gäller samarbete kring fiske och fiskevatten. I fråga om miljöpolitiken har man i jordbruksutskottets yttrande varit mycket positiv till det nya samarbete som har startat på EFTA-EG-området. Det är vår förhoppning att det skall leda till att vi kan få gemensamma bestämmelser över hela Europa. Jag vill dock gärna personligen säga att den positiva syn som kommer fram i utskottets betänkande har förmörkats något av rapporten från det ministermöte som ägde rum för ett par dagar sedan mellan EFTA:s och EG:s miljöministrar och experter. Enligt rapporten kom man där inte särskilt långt. Därför skulle jag vilja vädja till statsrådet att försöka ge EFTA-organen en bättre uppsättning av experter och arbetskraft på miljöområdet. Det är oerhört viktigt att miljöfrågorna, som ju är vad vi kallar tvärsektoriella, får påverka alla villkor och bestämmelser när det gäller handeln i Europa. Jag har en känsla av att vi på många områden inom miljöpolitiken skulle kunna nå mycket långt. Men det krävs i dagsläget en stor insats av arbetskraft och experter för att detta samarbete skall bli litet mer aktivt än för närvarande. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Låt mig börja med vad man skulle kunna kalla för litet positiv förstärkning. Jag vill gärna ge en eloge till statsrådet Gradin, som hela dagen har följt den här debatten. Jag tycker att det känns mycket bra att statsrådet Gradin engagerar sig så i detta ärende att hon vill följa debatten till dess slut. Herr talman! När EG:s och EFTA:s ministrar i den s.k. Luxemburgdeklarationen lade fast ett långsiktigt mål för både EG:s och EFTA:s övergripande Europautveckling — det som brukar kallas European Economic Space — skedde det mot bakgrund av EG:s redan då manifesterade vilja att till början av 90-talet skapa den inre marknaden inom EG. I dokumentet från Luxemburg uttrycks den tanken att för att nå målet EES skulle EFTA-staternas förhandlingar med EG ske parallellt med EG:s inre förhandlingar och beslutsprocesser om den inre marknaden. Redan då lades grunderna för den uppläggning av förhandlingarna som nu gäller och som bekräftas i det betänkande vi nu diskuterar. För det första: Sverige skall söka sin närhet till EG i första hand genom EFTA, men bilaterala förhandlingar på vissa områden utesluts inte. Tanken bakom detta är naturligtvis att EFTA-staterna tillsammans, om de så att säga kan hålla varandra i händerna, representerar en större styrka gentemot EG än om varje land förhandlar för sig. Detta förutsätter dock en betydande samordning och enighet inom EFTA. För det andra: EFTA skall uppnå parallellitet i sina överenskommelser med EG -— parallellitet med EG:s inre arbete på att skapa den inre marknaden. Herr talman! Även om vi alla — utom vpk — tror på den här uppläggningen och är beredda att arbeta för den, så får vi inte bortse från att den inrymmer både problem och vissa svagheter. Det första problemet har redan berörts tidigare i debatten — det är det s.k. Bangemann-mötet. Innebörden av detta är att parallelliteten inte prioriteras av EG, utan inom EG prioriteras dess eget arbete på att nå den inre marknaden. I bästa fall kan detta innebära endast tidsmässiga förskjutningar i förhandlingsarbetet men i sämsta fall att de av EG uppnådda inre lösningarna i praktiken inte blir förhandlingsbara gentemot EFTA utan att EFTA måste acceptera det som EG har nått fram till. En viktig fråga är: Hur skall vi inom EFTA hantera ett sådant perspektiv? Något bra svar på den frågan finns inte, men jag tycker att frågan bör — om jag får uttrycka mig så — hänga i luften. Naturligtvis måste vi alla, inte minst regeringen, ta oss en ordentligt funderare på detta problem. Det andra problemet är att EFTA som förhandlingsorganisation — det har berörts tidigare i debatten, bl.a. av Karin Söder — alls inte är dimensionerat för en sådan kraftinsats som nu förestår. Jag tror att Nic Grönvall nämnde hur enormt många områden det nu på kort tid skall förhandlas om fram till 1992. Helt klart är att EFTA måste förstärkas förhandlingsmässigt, expertmässigt och på många andra sätt för att denna kraftinsats skall kunna klaras av. Från svensk sida måste alltså kraftiga framstötar göras för att förstärka EFTA. Detta är alls inte okomplicerat. Även om vi vet att det finns inre spänningar inom EG, måste vi inse att det finns spänningar också inom EFTA. Erfarenheterna från arbetet med att skapa ett EFTA-kontor i Bryssel, en fråga som drevs inte minst från svensk sida, pekar på att EFTA-staterna ser, om jag uttrycker mig försiktigt, något olika på resursprioriteringar. Herr talman! Jag har velat beröra några av de problem som finns med den förhandlingsuppläggning som vi har valt. Jag tror inte att man skall bortse från de problemen, men jag är naturligtvis angelägen om att vi alla sluter upp kring ett kraftfullt arbete för att skapa en slagkraftig EFTA-förhandling gentemot EG. Herr talman! Låt mig också säga några ord om neutralitetspolitiken.

Vi märkte detta inte minst vid EFTA-parlamentarikernas första möte med Europaparlamentets Rex-kommitté tidigare i år. Varifrån dessa felaktiga föreställningar om svensk utrikesoch säkerhetspolitik kommer skall jag låta vara osagt, men helt klart är att alla vi som möter och samtalar med EG:s politiker på alla nivåer och i olika roller har en skyldighet att söka bidra med information. Neutralitetspolitiken är inte en rituell besvärjelse, men det finns hos en del inom EG föreställningar om att vi använder oss av neutralitetspolitiken för att tillskansa oss fördelar. Neutralitetspolitiken är ett medel, inte ett mål. Den är ett medel för att Sverige skall kunna överleva som en självständig och fri nation, men neutralitetspolitiken fungerar inte i ett lufttomt rum. Den fungerar i en Politisk, militärpolitisk och geografisk miljö, som den är beroende av och som den själv påverkar. Neutralitetspolitiken måste alltså vara rationell, pragmatisk och realistisk —- inte idealistisk, ödesbestämd eller helig. Herr talman! Hittills har inte någon närmare analys gjorts av det faktum att flertalet EFTA-stater för en neutral utrikespolitik, låt vara i olika politiska miljöer och med olika formella förtecken. Inom EFTA:s parlamentarikergrupp har vi informellt och inofficiellt börjat föra en diskussion om vilka fördelar och möjligheter de olika neutralitetspolitiska lösningarna inom EFTA kan ge för det vidare Europasamarbetet och hur dessa uppfattas och bör uppfattas inom EG. Denna diskussion är viktig och måste föras vidare. Häri kan kanske ligga en nyckel till lösning av EFTA:s och EG:s roller, till samarbete och integrering i en djupare förståelse på båda sidor för att dessa roller är en förutsättning för ett framgångsrikt och fredligt Europa.

Herr”talman! Den enighet i EG-frågan som vi arbetat oss fram till i utrikesutskottet är en enighet bakom den svenska neutralitetspolitiken. Den enighet jag talar om kan man ta del av på s. 14—22 i utrikesutskottets betänkande. Där har bara vpk en annan uppfattning. Inget av de fyra stora partierna vill nu kasta oss in i en politisk strid om vår utrikespolitiska huvudlinje. Det är bra. Det har sagts flera gånger här i dagens debatt att den enighet vi nu demonstrerar stärker våra möjligheter att hävda de svenska intressena i de många olika EG-förhandlingar som förestår. Moderaterna demonstrerar sin Europa-eufori men avstår från att gå sin egen väg. Kanske utövar den gamla hederliga patriotismen fortfarande ett visst inflytande över de moderna högermännen. Deras avslagsyrkande på propositionen har dragits tillbaka. Vi har blivit överens om att ansökan om svenskt EG-medlemskap inte står på dagordningen under de närmaste åren. EG är för övrigt inte intresserat av några nya medlemmar före 1992. Jag tror därför at vi kan se dagens enighet om Sveriges EG-strategi som ett uppskov på några år i medlemskapsdebatten snarare än som en slutpunkt för den. Vad vi nu närmast har framför oss är en mängd förändringar, främst på det ekonomiska planet, som kommer att göra vår svenska vardag mer europeisk. Utskottets samskrivning är politisk klokskap och samtidigt sakligt mycket väl motiverad. Eftersom det är vår neutralitetspolitik som är det avgörande hindret för ett svenskt EG-medlemskap finns det skäl att närmare studera och analysera vilket innehåll vi vill ge denna neutralitetspolitik inför 90-talet. Sedan nya gränser för den svenska neutralitetspolitiken drogs upp av Östen Undén i början av 50-talet har inte särskilt mycken möda ägnats åt att fördjupa och finjustera det svenska neutralitetsbegreppet. Neutralitetspolitiken har rituellt målats med grova penseldrag: Sverige står utanför militära och politiska allianser. Neutralitetspolitikens innehåll bestämmer vi själva. Den stöds av en säkerhetspolitik där en aktiv utrikespolitik och ett starkt totalförsvar är huvudinstrument. Neutralitetspolitiken skall vara trovärdig i den berörda omvärldens ögon. Vi har lätt för att glömma att denna efterkrigsneutralitet skapades i ett debattklimat där många helst hade sett att Sverige ”tagit sitt ansvar för den fria världens försvar” och anslutit sig till Atlantpakten. Det fanns utöver traditionell ryss-skräck ett element av dåligt samvete bakom dessa åsikter. Det neutrala Sverige var inte särskilt populärt bland segermakterna. Neutralitetspolitiken har varit mycket framgångsrik. Den har inte bara gjort Norden till en av de stabilaste regionerna i världen där militär lågspänning råder. Den har dessutom tillåtit Sverige att agera mycket aktivt på den utrikespolitiska arenan, inte minst i frågor där supermakterna varit direkt inblandade. Neutralitetspolitiken, som vi själva utformat den, har inte tvingat oss till tystnad — ett exempel på den varianten är Finland —, utan den har tvärtom varit ett argument för att ta ställning och tydligt markera vår uppfattning. Det har gällt Vietnam, Tjeckoslovakien, Nicaragua och Afghanistan. Sverige har tydligare än de flesta andra småstater hävdat folkrättens principer och slagit vakt om de små staternas rätt till oberoende. Det har varit en politik i eget intresse och därmed på sikt ökat vår neutralitetspolitiks trovärdighet. Denna aktiva bevakning av de små staternas rättigheter enligt folkrätten har ofta kritiserats även här i landet — främst då vi riktat kritiken västerut. Det senaste exemplet är att moderaterna i en motion till årets riksdag skriver att Sverige hamnat på fel sida i Nicaraguakonflikten. När vi försöker definiera vår svenska neutralitetspolitik på ett mer precist sätt bör vi undvika att dra alltför snäva gränser. En rigid och principsnärjd neutralitetspolitik kan lätt vältas över ända. Neutralitetspolitiken måste vara både principfast och flexibel för att vara politiskt motståndskraftig inför de förändringar som ständigt sker runt omkring oss. Det är i vårt eget intresse att neutralitetspolitiken inte stänger oss ute från olika former av internationellt samarbete. När sådant samarbete sker i Norden, i FN:s regi eller när det omfattar både den västliga och den östliga militäralliansens stater möter vi i regelinga problem. Inte heller när det gäller gruppbildningar av neutrala och alliansfria stater. Det är först när det gäller samarbete i frågor av utrikespolitisk eller säkerhetspolitisk natur med en grupp stater som tillhör den ena sidan i öst—väst-konflikten som vår neutralitetspolitiska trovärdighet verkligen kan komma i fara. Då blir det nödvändigt att markera en tydlig gräns för vad svensk neutralitetspolitik innebär. Den gränsen drogs i början av 70-talet när vi klart sade ifrån att svenskt medlemskap i EG inte var förenligt med de då aktuella planerna på ett närmare utrikespolitiskt samarbete inom EG. Inte heller alla former av ekonomisk samordning ansågs då förenliga med bevarad neutralitetspolitisk trovärdighet. Denna klara gränsdragning har dock inte hindrat vårt största borgerliga parti från att ta med medlemskap i EG i sitt framtidsprogram, detta trots att EG-staternas utrikespolitiska samarbete på senare år blivit alltmer systematiskt och traktatsbundet. Jag tänker då främst på EPS. Moderaternas målmedvetna strävan att dra in Sverige i denna utrikesoch säkerhetspolitiska samordning är ett permanent hot mot vår traditionella neutralitetspolitik. Det går tyvärr inte att lita på moderaterna när det gäller vakthållningen kring neutralitetspolitiken. Dagens utskottsutlåtande är en framgång för vår traditionella neutralitetspolitik bl.a. därför att moderaterna har tvingats flytta fram sina ambitioner om svenskt EG-medlemskap till någon obestämd tidpunkt under 1990-talet. Men det finns gott om moderater som mumlar att ”år 2000 är Sverige medlem EG”: Inte minst starka krafter inom Industriförbundet — Peter Wallenberg torde räknas dit — har ju tydligt markerat att de snarast vill se Sverige som EG-medlem. När det gäller dessa herrar rör det sig naturligtvis inte om något annat än snöda ekonomiska kalkyler, ofta av ganska kortsiktig natur. Några utrikespolitiska analytiker är inte våra finansmän och industriledare, även om de tillbringar mycket av sin tid utomlands. Man kommer osökt att tänka på några rader i den gamle realpolitikern J K Paasikivis dagböcker: ”Ekonomens eller affärsmannens yrke lämpar sig inte alls som skola för statstjänst eller för politiker. Det gör bara människan dum. Min tid som bankman var ingen god skola för mig för min bana i det allmännas tjänst. Jag har varit tvungen att glömma det mesta emedan det endast hade varit till hinder för mig.” Jag ser att Sven H Salén är uppsatt efter mig på talarlistan. Jag hoppas att han inte blir alltför nedtryckt av detta Paasikivicitat. Det finns säkert undantag från Paasikivis regel. Behovet av att klarare precisera vad vi menar med vår neutralitetspolitik och riskerna med att vara diffus i våra resonemang illustreras just nu av vad som sker i Österrike. ”Evig neutralitet” var ju det pris Österrike 1955 fick betala för att de sovjetiska trupperna skulle dras tillbaka från de östliga delarna av landet. Det nya Österrikes utrikespolitiska huvudlinje skrevs in i statsfördraget med de fyra ockupationsmakterna. Detta stred då mot uppfattningar som dominerade bland de borgerliga partierna. Österrikes neutralitet bygger alltså politiskt i huvudsak på det socialdemokratiska partiet och folkrättsligt på ett avtal med andra världskrigets segrarmakter. De politiska restriktioner som statsfördraget ålägger österrikarna har självfallet försvagats under de 33 år som gått sedan det undertecknades. Även Sovjets möjligheter att utöva politiskt tryck på Österrike har försvagats. Det stora borgerliga partiet, ÖVP, känner sig därför friare än tidigare att agera efter eget huvud i fråga om medlemskap i EG. Partiets ordförande Mock är nu utrikesminister i en koalition med socialdemokraterna och har från den positionen ordnat så att Österrike har fått konsultativ status i EPS. Det skedde förra veckan, för övrigt samtidigt med att NATO-landet Norge fick samma möjligheter till utrikespolitiska konsultationer med EG. Österrike har alltså börjat EG-integrationen i den politiska ändan, i förhoppning om att det därmed senare skall bli lättare att lösa de ekonomiska anpassningsproblemen. Jag var i Wien förra veckan och samtalade med flera österrikiska politiker, som var ytterst betänksamma inför den entusiasm för EG-medlemskap som nu dominerar det stora borgerliga partiet, ÖVP. De beklagade att man i Österrike inte tidigare brytt sig om att klargöra vad neutralitetspolitiken kräver, utan att man förlitat sig på den trygghet Bruno Kreisky inneburit i denna sak. Inte heller i de ekonomiska frågorna har någon medveten EG-linje skapats. Därför går exempelvis den multinationella Philipskoncernen ut med hotet att sluta investera i Österrike till dess medlemskapsfrågan ordnats upp. Attstora delar av Österrikes näringsliv kontrolleras från Västtyskland — bl.a. försäkringsbranschen — gör inte frågan lättare att hantera. Österrikes schilling är redan knuten till D-marken. Ännu är det naturligtvis inte avgjort vad som kommer att ske med Österrikes neutralitet, men risken är uppenbar att den växlas bort för en del marknadspolitiska fördelar. Parlamentet och regeringen i Wien tycks få svårt att fullt kontrollera den ekonomiska och politiska framtiden. Mot bakgrund av detta varnande exempel förefaller den svenska EG strategin politiskt stabil och ekonomiskt väl genomtänkt. Men allt är ju relativt. Dagens svenska enighet bygger på att moderaterna inte nu aktualiserar sitt krav på EG-medlemskap och att Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och alla deras avläggare och medlöpare bestämt sig för att tills vidare acceptera den EG-strategi som i grunden är socialdemokraternas och centerns. De närmaste åren måste därför utnyttjas till att stärka argumentationen för vår neutralitetspolitik. Vi bör klarare än hittills för oss själva definiera vart vi syftar med vår svenska neutralitetspolitik. Vi bör redovisa vilka fördelar och friheter den ger oss utrikespolitiskt och i andra avseenden. Vi skall också analysera de restriktioner och nackdelar neutralitetspolitiken kan innebära. Vi får naturligtvis se upp så att sådana preciseringar inte begränsar den flexibilitet som gör neutralitetspolitiken anpassningsbar i nya lägen. Inte heller skall syftet vara att inför framtiden försöka sätta en marknadspolitisk prislapp på vår neutralitet. Det är ju just från det hållet den största faran hotar: frestelsen att växla bort delar av eller hela neutralitetspolitiken mot ekonomiska fördelar, som — om vi samtidigt avhänder oss politiska styrinstrument — kan visa sig vara av mycket kortsiktigt och flyktigt värde. För mycket lång tid framåt kommer starka ekonomiska och politiska intressen, organiserade på nationalstatens grund, att dominera den europeiska integrationsprocessen. Vi skall vara med, men vi får aldrig i något slags Europa-eufori glömma att i varje ögonblick slå vakt om våra egna nationella intressen. Samarbete skall innebära ett givande och ett tagande till gemensam fördel — inte de stora och starkas dominans och de smås underkastelse och marginalisering. I det sammanhanget gäller det inte minst andra värden än de rent ekonomiska. Det är exempelvis vår oavvisliga plikt inför framtiden att slå vakt om svensk och nordisk kultur, hur öppna våra gränser än blir ut mot Europa. Avslutningsvis vill jag knyta an till arbetarrörelsens internationella traditioner. Socialdemokratin är en internationell rörelse. Organisatoriskt sker samarbetet mellan partierna inom den Socialistiska internationalen, som nu har inflytelserika medlemspartier i alla världsdelar. De fackliga organisationerna är alla anslutna till sina internationaler, ofta med biståndsprogram till kolleger i utvecklingsländerna. EG-samarbetet har lett till ett brett och aktivt samarbete mellan de socialdemokratiska partierna och mellan de fackliga organisationerna i de tolv staterna. I det sammanhanget finns det behov av att aktivera den svenska arbetarrörelsens många organisationer. Våra partivänner och fackliga kamrater inom EG väkomnar gärna svenskar i sin krets, och de stänger oss inte ute även om Sverige avstår från EG-medlemskap. Det är samtidigt viktigt att vi svenska riksdagsmän anstränger oss för att utveckla kontakterna med våra kolleger i Europaparlamentet och i de större EG-ländernas parlament. Att träffas på partigruppsbasis — för vår del socialdemokrater emellan — är en mycket effektiv kanal för att förmedla information och föra uppriktiga diskussioner. Vi socialdemokrater kommer att göra vårt yttersta för att bland våra partivänner inom EG sprida kunskaper och förståelse för Sveriges EG politik. Vi vet att vi behöver deras aktiva stöd för att den skall bli framgångsrik. Jag hoppas att andra partier här i riksdagen utnyttjar sina europeiska partikontakter på liknande sätt — även om de kanske möter något mindre förståelse för svenska lösningar än vad vi socialdemokrater gör. Samarbetet med EG, liksom annat internationellt samarbete, syftar för vår del till att bygga en fredligare och mer jämlik värld. Det är målsättningar som svensk arbetarrörelse helhjärtat sluter upp bakom.

Herr talman!

Därför tyckte jag det var litet tråkigt att höra Sture Ericsons inlägg. Han började med att säga att vi nu har nått en betydande enighet inom utrikesutskottet, men sedan hoppade han på moderaterna och ifrågasatte om vi verkligen står bakom detta och inte menar någonting annat i stället. Det var ett trist inlägg, när det är så oerhört väsentligt att vi kan samlas om vår utrikespolitik, inte minst med tanke på de förhandlingar med EG vi kommer att ha i framtiden.
Herr talman! Det var ett mycket intressant inlägg vi fick höra från Sture Ericson. Att det rörde vid ömma tår och spända strängar kan vi förstå av den replik han fick från moderat håll. Det hade varit bra, anser jag, om socialdemokraterna i utrikesutskottet mera tydligt hade tagit upp den analys och den diskussion som Sture Ericson nu har berört i sitt korta anförande. Då hade vi fått ett mycket bättre utskottsbetänkande, som kunde ha vidgat diskussionen och gett ett bättre underlag för de viktiga beslut som skall fattas. Det här visar, tycker jag, liksom tidigare inlägg under dagen från företrädare för olika fackutskott, att det är mycket som är oklart och att den tillkämpade — jag skulle nästan vilja säga krystade — enigheten i utrikesutskottet långt ifrån har en sådan reell grund som man har velat göra gällande. Det är bra om vi kan vidga debatten på det sätt som har skett under eftermiddagen och få i gång en sakdiskussion om vad denna harmonisering och integration egentligen betyder för den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Låt oss diskutera detta nu och inte bara avfärda det med att Sverige inte skall ha medlemskap, vilket har framförts åtskilliga gånger i förmiddags.

Herr talman! Björn Körlof tyckte att jag hoppade på moderaterna. Jag har bara konstaterat att det råder enighet om vad vi skall göra under de närmaste åren. Samtidigt har jag konstaterat att moderaterna programmässigt har slagit fast att medlemskap i EG är målsättningen. Moderaternas första talesman talarstolen i dag var mycket noga med att understryka att utskottet konstaterat att svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår. Kravet ligger emellertid hela tiden latent hos moderaterna, och det var detta jag lyfte fram i mitt inlägg. Jag tycker det är någonting som vi skall diskutera öppet. På den punkten har faktiskt Oswald Söderqvist rätt. Den ”tillsvidareenighet” vi har är värdefull, men vi vet att det hela tiden finns andra krafter i rörelse. Det är därför som jag appellerar för en diskussion kring neutralitetsbegreppet, för att vara beredd på de framstötar som kommer.

Herr talman! I de debatter som har föregått det betänkande som vi nu behandlar har företrädare för socialdemokratin på ett mycket kategoriskt sätt uteslutit t.o.m. en framtida prövning av om ett svenskt medlemskap går att förena med vår neutrala utrikespolitiska hållning. Det bör noteras att utrikesutskottets enhälliga betänkande inte återger sådana formuleringar. Det innebär alltså att det på ömse sidor i utrikesutskottet har varit litet av ett givande och tagande, och den linje som utrikesutskottet enhälligt står bakom tycker jag Sture Ericson och jag gemensamt skall ta ansvar för att upprätthålla både inåt och utåt under de år då förhandlingarna med EG är så viktiga.
Herr talman! Ingemar Eliasson sade i sitt första inlägg att den enighet som vi har uppnått har uppnåtts därför att vi har koncentrerat oss på vad som nu är aktuellt. Drömmar och förhoppningar har vi skjutit på framtiden — det var den formulering han använde. Jag lyssnade mycket noggrant på Björn Körlof, och han sade att det här med neutraliteten är inte heligt. Jag brukar inte använda sådana religiösa termer när jag diskuterar neutralitetspolitiken, men om det är någonting som är heligt i svensk utrikespolitik så är det nogi alla fall neutraliteten. Därför är det värdefullt att också i den här debatten markera att vi är eniga på kort sikt om vad vi skall göra under de närmaste åren. Men därmed skall inte vår diskussion om den svenska neutralitetspolitiken inför 90-talet upphöra. Den skall vi föra vidare, i synnerhet som det största borgerliga partiet i sitt program har skrivit in att Sverige skall in i EG.

Herr talman! Jag får börja med att tacka Sture Ericson för att han i en bisats bidrog till att skapa en förväntningsnivå runt mitt anförande som gör min uppgift lättare. Hur man skall förbereda sig för offentliga värv kan man ha olika åsikter om. Jag har naturligtvis ingen åsikt i mitt eget fall, men jag kan inte underlåta att utnyttja detta oförmodade tillfälle att säga att jag tror det är bra i politiska beslutsförsamlingar av många slag, inte minst den här, att olika sorters bakgrunder och erfarenheter finns företrädda. Herr talman! Våren drar på nytt i triumf genom landet. Isarna släpper och markerna grönskar. Som vårens härolder drar flyttfåglarna fram över våra huvuden i sin obetvingliga och outgrundliga pendelflykt från ett hem till ett annat. Andarna vaknar och det är en lust att leva. Om någon månad uppträder ännu ett av den ljusa årstidens tecken: som sentida vaganter drar tiotusentals svenska ungdomar ut i världen. De utnyttjar studieuppehåll och semesterledighet till att vidga sina vyer, knyta kontakter och roa sig. I år beräknas mer än 60 000 svenska ungdomar under 26 år lösa Interrail-kort. Det ger dem möjlighet att till låg kostnad resa runt i Europa. I Sverige köps det förhållandevis flera sådana kort än i något annat land. Svensk ungdom röstar med fötterna — för Europa! Ett röstande av annan art förestår nu i kammaren i anledning av regeringens proposition om Sverige och den västeuropeiska integrationen. Utgångspunkten är den ökade takten i EG-ländernas arbete på att skapa den inre marknaden. Sverige berörs i hög grad av vad som sker. I själva verket visar propositionen hur väl Sverige redan harmoniserats med EG. Dokumentet skulle pryda sin plats bland EG:s serie trycksaker. Det är rikt på tekniska enskildheter, men hänvisar samtidigt högstämt till den europeiska värdegemenskapen och vår vilja till ett brett och djupt samarbete. Läsaren lämnas i förhoppningsfull ovisshet om vilket resultat kampen mellan idealen och de tekniska svårigheterna skall kunna ge. Propositionen gör en respektingivande och oumbärlig inventering av de olika områden där integrationsarbetet påverkar Sverige och föreslår eller antyder strategier för svenskt vidkommande. Möjligheter och risker vägs, angelägenhetsgraderingar utförs. Operationen ger ett saldo i integrationens favör, även efter det att latenta minusposter beaktats. Det står en lätt doft av gaullism runt propositionen. Det Europa som hägrar är Fäderneslandens Europa. Med propositionen som grund har nu utgångspunkterna för Sveriges deltagande i det fortsatta integrationsarbetet preciserats under utskottsarbetet. Det är av utomordentligt stort värde att de kan beslutas i bred politisk enighet. Den nya fas i Sveriges hantering av Europafrågorna som inleds med riksdagens beslut i dag kommer att betyda arbete på bred front i en stor mängd sakfrågor. Det är ett arbete som måste bedrivas i högt tempo. Jag vill ta tillfället i akt att fästa blicken på två områden där detta arbetes resultat kommer att få särdeles stor betydelse. Att skapa den inre marknaden innebär att undanröja återstående hinder för fria rörelser av människor, varor, tjänster och kapital. Det är alltså en process som i högsta grad påverkar näringslivet och företagens arbetsvillkor. Detta är kanske den verkan av EG-integrationen som på sistone fått mest uppmärksamhet. Att företagen i avbidan på den politiska utvecklingen inrättar sig efter den nya verklighet som växer fram i Europa är naturligt. Under det första kvartalet i år har antalet svenska företagsförvärv i EG ökat dramatiskt. Många av våra stora industrikoncerner är sedan länge verksamma i EG-länder. Europeiseringen av vår industri har redan kommit ett gott stycke på väg. I första hand gäller detta de större företagen. Naturligt nog: med nära och länge bestående kontakter med sina exportmarknader och med tillräckli ga kapitalresurser har de varit i stånd att vidta lämpliga mått och steg. För de mindre och medelstora företagen ter sig saken annorlunda: Dessa företag är utomordentligt beroende av ett gott resultat av de nu förestående diskussionerna med EG. Ungefär hälften av vår export går i dag till EG. Av den totala svenska exporten kommer en dryg fjärdedel direkt från de små och medelstora företagen. Dessutom är de i betydande omfattning underleverantörer till de exporterande storföretagen. Det sämsta utfallet för de mindre företagens del av de svenska diskussionerna med EG skulle kunna tecknas så här: En otillräcklig nivå på den svenska integrationen i EG föranleder i ökande grad de stora exportföretagen att lägga sin produktion i EG. Detta innebär att marknaden för svenska underleveranser minskar. Av samma skäl ersätts den inte av leveranser till EG-företag. Den offentliga upphandlingen i EG-området blir alltmer svårtillgänglig för små liksom stora svenska företag. De mindre företagens direktexport försvåras efter hand. Många av de små och medelstora företagen har ett tillräckligt beting med att fullgöra de ålägganden som ges av svenska myndigheter. Att övervinna de hinder som skulle kunna resas av en alltmer utbyggd europeisk byråkrati, om inte Sveriges deltagande i den inre marknaden säkras, kan bli dem en övermäktig uppgift. Ställda inför sådana problem har de mindre företagen svårt att finna lösningar. Ofta saknar de pengar och människor som en europeisk etablering kräver. Det kan därför sägas, att om det är angeläget för svensk industri som helhet att finna den rätta samverkan med EG, så är det för många av de mindre företagen närmast ett livsvillkor. De mindre och medelstora företagen svarar för nära en fjärdedel av industrins investeringar och sysselsätter 1,2 miljoner människor. De har stor regionalpolitisk betydelse. Därför är det väsentligt att vårt framtida förhållande till EG ger dem bästa möjliga förutsättningar. Det är också av vikt att både myndigheter och organisationer i det fortsatta arbetet på fördjupade relationer med EG tar hänsyn till de mindre företagens situation och väger in deras synpunkter. Omvänt bör ansträngningar kontinuerligt göras för att se till att upplysning om EG-utvecklingen når de små och medelstora företagen. Det är självfallet lättare för stora företag med omfattande utlandskontakter och tillgång till experthjälp att ha uppsikt över vad som sker. Den europeiska beredskapen kan behöva höjas bland de mer än 300 000 småföretagen. Ett annat område, där propositionen och utskottsbetänkandet efter hand kan behöva kompletteras och förtydligas, är tjänstehandelns. Här är t.ex. kommissionens vitbok klar och eftertrycklig. Jag tillåter mig, herr talman, att citera: ”Enligt Kommissionens uppfattning är det ingen överdrift att betrakta åvägabringandet av en gemensam marknad för tjänster som en av de viktigaste förutsättningarna för en återgång till ekonomiskt välstånd. Handeln med tjänster är lika viktig för en ekonomi som handeln med varor. Mångfalden av de verksamheter som kan betecknas som ”tjänster” och det förhållandet att de, som tillhandahåller tjänsterna synes omedvetna om sitt gemensamma intresse på detta område är två skäl till att deras roll och betydelse så länge har underskattats. Ett annat skäl är att tidigare många tjänster tillhandahölls direkt av industrin, medan man nu i högre grad skapar specialistföretag eller åtminstone särskilda enheter för tjänsteproduktion.” ”Framstegen när det gäller friheten att tillhandahålla tjänster över de inre gränserna har varit mycket långsammare än de framsteg, som åstadkommits rörande fria varuströmmar. Detta är särskilt beklagligt eftersom under senare år specialisering och snabb utveckling av nya slag av tjänster har gjort mycket för att visa potentialen för tillväxt sysselsättningsskapande i tjänstesektorn som helhet.” I propositionen ägnas ett visst utrymme åt de s.k. traditionella tjänsterna: transporter, banktjänster och — i mindre omfattning — försäkringar. Jag tror inte det är en orättvis sammanfattning att säga att dessa områden synes vara under ovanligt intensiv utredning, vilket försvårar konkreta ställningstaganden. Om andra typer av tjänster sägs nästan inget. Informationsoch databehandling, konsulttjänster, databaserad marknadsföring och distribution, TV och radiokommunikation är exempel på nya, snabbt växande tjänsteområden. Sverige har med hög utbildningsnivå och avancerad företagsutveckling förutsättningar att hävda sig på tjänstehandelns område. De synpunkter på vikten av fri handel även på dessa fält, som kommissionen givit uttryck för, borde vara vägledande för svensk del. En avveckling av valutaregleringen är enligt folkpartiets uppfattning nödvändig för en sådan utveckling. En annan avgörande förutsättning för en fri tjänstehandel är den fria rörligheten för människor. Propositionens utgångspunkter är positiva, men mycket återstår att göra. Fri etableringsrätt samt jämförbarhet hos yrkeskvalifikationer och utbildningsmeriter är några av de spörsmål som framställs för vidare begrundan. Denna frihet är den viktigaste för att åstadkomma Medborgarnas Europa — den frihet, som låter oss inom hela den europeiska gemenskapens ram söka vår framtid där vi tror oss bäst finna den. Skall vi nå därhän krävs också en annan sak, som livligt understrukits i dagens debatt. Inom EG pågår ett omfattande program för studentoch praktikantutbyte, som skall bidra till att skapa jämförbara examina och ge deltagarna europeiska kontakter och ett europeiskt tänkesätt. Det är av utomordentlig vikt att svenska studenter snarast får möjligheter att delta i program som Erasmus och COMETT. Ingen möda får sparas för att omgående vidga möjligheterna till tankeutbyte med morgondagens europé er. Sverige får inte hamna på EFTA-kälken! Herr talman! Mina synpunkter på några EG-frågor, liksom mycket annat som sägs och skrivs i ämnet, kan leda till slutsatsen att Europa huvudsakligen är en kameral angelägenhet. Så är det naturligtvis inte. Men häri avtecknar sig den snillrika egenarten i det europeiska gemenskapsarbetet. Det tar sin utgångspunkt i höga ideal: fred, demokrati, välstånd och kultur. Men i stället för att låta dessa ideal smattra som fanor över framryckande arméer låter man dem mera stillsamt finna fäste i det ekonomiska vardagsarbetets tungvända men bördiga mylla. Efter seklers krig samsades Frankrike och Tyskland runt frågan om stålverkens kapacitetsutnyttjande. Och så fortsätter det europeiska byggnadsverket på samma sätt som korallens: omärkligt långsamt och monumentalt. I detta perspektiv blir också en förnuftig ordning av växtskyddskontrollen eller en kompromiss om axeltrycket på lastbilar ett bidrag till säkerhet och utveckling i Europa. Våra 60 000 ungdomar skall snart pröva den fria europeiska rörlighetens välsignelser, åtminstone en tid. De söker knappast Fäderneslandens Europa av noggranna intresseavvägningar och omsorgsfull köpslagan. Men i bästa fall ges de möjlighet att upptäcka Europa som fädernesland. Man kan hoppas att de i framtiden på samma sätt som flyttfåglarna skall känna friheten att vara hemma i alla delar av vår kontinent. Europa är La patrie de la memoire, minnets fädernesland. Men likaväl som Europa är ramen kring vårt förflutna så är det i dag uttrycket för vår gemensamma framtid. Herr talman! Europas sak är vår!

Herr talman! Jag skall börja med att citera Gustav Vasa i hans sista tal, som det återges i Uppsala domkyrka: ”De svenske äro snare till att samtycka, sene till att utrannsaka.” Jag hoppas att Gustav Vasa inte får rätt när det gäller Sverige och EG utan att vi verkligen utrannsakar vad vi är på väg att göra innan vi samtycker. För att det skall bli möjligt måste vi utreda alternativ och få information på ett tidigt stadium. Herr talman! Vem påverkar Sveriges EG-politik? Centern begärde i partimotionen US att regeringen skulle tillsätta en parlamentarisk delegation, som nära skulle kunna följa arbetet med de europeiska integrationsfrågorna. Med anledning av denna motion nämner utskottet EFTA-delegationen och säger: ”Utskottet förutsätter att regeringen genom partiföreträdarna i denna delegation eller på annat sätt håller riksdagspartierna fortlöpande och regelbundet informerade om utvecklingen av kontakterna med EG.” Karin Söder och utskottets ordförande Stig Alemyr har tidigare i debatten betonat vikten av detta. Anita Gradin har svarat genom att visa på den informationsverksamhet som bedrivs nu. Men det gäller att få information på ett så tidigt stadium att olika alternativ fortfarande är öppna. Nuvarande praxis räcker inte. Det räcker inte heller med fler föredrag i utrikesutskottet. Ett råd för Europafrågor har inrättats, och utskottet anför att detta kommer att bidra till informationsverksamheten.

Rådets överlägg ningar skall vara förtroliga och inte binda någon part. Det kommer inte att föras några protokoll. Det blir alltså bara information till och samråd med en liten krets. Får jag fråga Anita Gradin: Vore det inte ett rimligt krav att riksdagspartierna får lika tidig och ingående information som detta råd och får delta i rådet? Karin Söder ställde frågan tidigare i debatten men fick inget svar. Det är viktigt att väsentliga frågeställningar inte hemlighålls därför att man befarar att människor skulle opponera sig om de visste. Hemlighetsmakeri tål sällan offentlighetens ljus. Herr talman! Håller vi på att ge upp vårt självbestämmande? Det är alltså EG:s inre marknad och vitboken som Sverige skall anpassa sig till. 1992 kommer vissa frågor i EG att avgöras med kvalificerad majoritet och inte längre kräva samstämmighet. Det betyder att EG-länderna accepterar överstatliga beslut inom vissa områden och alltså ger upp en del av sin självbestämmanderätt. En s.k. inre marknad håller på att bildas. Varor, kapital, tjänster och människor skall kunna röra sig fritt i EG utan att hindras av de nationella gränserna. En vitbok med 222 paragrafer har upprättats. Kraven i denna vitbok skall gälla för EG, och riksdagen ger nu regeringen stöd för att driva förhandlingar med EG för att Sverige skall anpassa sig till kraven så mycket som behövs för att inte diskrimineras i förhållande till EG:s medlemmar, så länge det inte hotar vår neutralitetspolitik. I § 219 i de avslutande paragraferna i vitboken dras följande slutsatser, som jag här har översatt: ”Europa står vid ett vägskäl. Antingen går vi framåt, resolut och målmedvetet, eller också blir vi medelmåttor. Vi kan antingen besluta oss för att fullborda den ekonomiska integrationen i Europa eller nöja oss med att låta Europa utvecklas enbart till ett frihandelsområde, därför att vi inte har den politiska viljan att ta itu med de enorma problem som integrationen medför.” I § 220 talas det om att blir det enbart ett frihandelsområde skulle vi ”misslyckas med att mobilisera Europas oerhörda ekonomiska resurser till maximal nytta”. Jag har letat i vitboken efter vad som är den grundläggande motiveringen för att EG-länderna skall underkasta sig dessa ”enorma problem”. Det är tydligen näringslivets önskan att uppnå storskalefördelar och att slippa olika bestämmelser i olika länder, som driver på. Detta anses nödvändigt för framsteg, välstånd och minskad arbetslöshet, enligt bl.a. §§ 15 och 60. Det är en tunn motivering, och jag tycker inte att man övertygande har visat varför vitbokens krav är det enda eller bästa sättet att nå dessa mål. I § 127 talas om vikten av större frihet för kapitalet för att öka den ekonomiska utvecklingen i gemenskapen genom att ”främja en optimal allokering av europeiska sparmedel”. I § 21 inser man att regionalpolitiken får svårigheter när möjligheten ökar för kapitalet att placeras ”utan hinder inom områden med de största ekonomiska fördelarna”. Därför skall strukturfonderna användas kreativt och utökas. Hur kommer vår regionalpolitik att utvecklas i EG-samarbetet? Vi kan knappast få del av strukturfonderna. Kommer vi att kunna ge lokaliseringsstöd av regionalpolitiska skäl? Vad händer med skatteutjämningsbidragen? Får vi några nya Bergslagspaket om det skulle behövas i framtiden? Enligt Brundtlandrapporten till FN om en hållbar utveckling hotas mänskligheten av ekologiska och sociala katastrofer. Ja, i många länder är hotet redan en bister verklighet. All mänsklig verksamhet bör ställas om till uthålliga och bärkraftiga metoder — ”a sustainable development”. Här är det inte fråga om ett minimum av miljöskydd utan en omläggning av näringslivet så att det tjänar människan på ett ekologiskt och socialt riktigt sätt. Människans och naturens hälsa är det primära, och näringslivet skall anpassas till dessa höga mål. Och, konstateras i Brundtlandrapporten, detta kommer att innebära en större aktivitet och därmed ökad ekonomisk tillväxt. Som Per-Ola Eriksson har sagt tidigare i debatten är det ingen motsättning mellan ekologi och ekonomi. Men vitboken har en annan syn. Den väsentliga uppgiften för att nå den inre marknaden tycks vara att avskaffa tekniska handelshinder. Dessa skall till varje pris undvikas. Som sådana räknas också speciella bestämmelser som de olika länderna kan ha för säkerheten, för att skydda hälsan, miljön och konsumenternas intressen, enligt § 13. Får man inte skydda sitt näringsliv när det är mer ambitiöst än andras på dessa områden? I § 58 preciserar vitboken kraven till att ”om en produkt är lagligen tillverkad och försåld i ett medlemsland så finns det inget skäl till att den inte skall kunna säljas fritt i hela Gemenskapen”. Kommer det att vara möjligt för oss att stoppa importen av varor som tillverkas på ett sätt som inte godkänns i Sverige? Det blir uppenbarligen inte möjligt — i § 77 förbjuds det explicit. Är det därför som det har varit omöjligt för centern att få igenom ett förbud mot import av t.ex. bestrålade livsmedel och livsmedel som tillverkats med hormoner i fodret, med mänskliga tillväxthormoner i fläsket eller på andra sätt som Sverige förbjudit? Är det därför regeringen inte fullföljer riksdagens beställning om märkning av kosmetika så att man kan se om djurförsök använts för att testa dem eller inte? Trots att socialstyrelsen utarbetade ett förslag till märkningsmetoder finns inte förslaget med i regeringens proposition om djurskyddslag. I § 73 sägs det att länderna inte får anta bestämmelser som inte är väsentliga när det gäller bl.a. skydd för arbetares och konsumenters hälsa. Kommer vi att gå med på att ligga så lågt som möjligt i miljökraven eller arbeta i Brundtlandrapportens anda? Används begreppet ”tekniska handelshinder” för att hindra folkvalda församlingar att ställa också långtgående miljövänliga och sociala krav på näringslivet? Herr talman! Jag skall säga några ord om företag och demokrati. Företagen ser sin huvuduppgift i att producera det som kan säljas och att tjäna pengar. Vad händer när samhället underordnar sig företagens krav? Företagen kan och vill inte ta ett helhetsansvar utan brukar hänföra detta till folkets förtroendevalda representanter, dvs. till politikerna. Som det nu är kan riksdagen sätta ramar för näringslivet. Kommer vi att kunna göra det också i framtiden? Eller blir vi skyldiga att lyda EG och acceptera försämringar för att öka välståndet, som näringslivet definierar det? Västtyskland har sedan länge haft förbud mot tillsatser it.ex. öl och korv. Där måste man nu släppa in billigare importerade varor med lägre kvalitetskrav. Den miljögaranti som Danmark gick in i EG med håller nu på att ifrågasättas. I § 80 tar man upp frågan om klyvbart material och omnämner ett förslag att ”ensure —-—-- the unity of the internal nuclear market”, dvs. att ”säkerställa — — — en enhetlig atommarknad”. Kommer vi i fortsättningen att kunna säga nej till import av kärnkraftsavfall för slutlig förvaring i Sverige? Kommer IAEA-chefen Hans Blix att få sin önskan uppfylld att göra Sverige till Europas atomsopstation? Kommer rent av vårt beslut om avveckling av kärnkraften att räknas som ett handelshinder? Och hur mycket måste vi satsa på kärnkraftsforskning för att få vara med i det europeiska forskningssamarbetet? Herr talman! Storföretagen fungerar som påtryckningsfaktorer. Näringslivet vill att vi skall underordna oss EG:s bestämmelser. För dem spelar det ingen större roll om vi är medlemmar eller inte, bara vi harmoniserar oss så att våra företag får vara med i Gemenskapen. Är det i själva verket fråga om en anslutning till EG utan formellt medlemskap? Kommer vi genom ett litet beslut i taget att till sist vara helt låsta, enligt ”dragkedjeprincipen”? Frågan om medlemskap är inte nu aktuell, säger utskottet. Industriförbundet har mycket målmedvetet arbetat för att Sverige skall närma sig EG så fullständigt som möjligt. I sitt EG-projekt har man engagerat bl.a. 23 skribenter inom de flesta samhällsområden, som t.ex. politik rörande energi, forskning, telekommunikationer, valutamarknaden, transporter, jordbruk, småföretag, skatter, arbetsmarknad, offentlig upphandling, immaterialrätt och konsumentfrågor. I riksdagen ställer Industriförbundet upp med sekretariat och vägledning för Sällskapet Politik och Näringsliv. I detta sällskaps regi har man ordnat sammankomster som legat i Industriförbundets intresse, bl.a. i EG-frågan, samt en resa till EG-högkvarteret i Bryssel. Det är i hög grad Industriförbundet, dvs. storföretagen, som har ”bestämt dagordningen” för hanteringen av EG-frågan i riksdag och massmedia. Den som definierar problemen bestämmer ofta lösningarna. Man får sällan svar på frågor som inte ställs. Är det så att EG i hög grad styrs av påtryckargrupper från storföretagen? De har resurser och erfarenhet av att fatta stora och snabba beslut, utan att ta hänsyn till en demokratisk process. Är det de internationella storföretagens lobbygrupper som utformar EG-kommissionens forsknings-, handelsoch teknikpolitik? Det skulle kunna förklara varför de känner sig så övertygade om att den är fördelaktig. Herr talman! Sverige har fortfarande rätt att besluta i egna angelägenheter. Vi talar självständigt i FN och har stor möjlighet att påverka, trots vår ringa folkmängd. Sveriges folk har rätt att välja och avsätta dem som fattar beslut om lagar, skatter och bestämmelser. Betyder integrationen att vi uppger vår nationella bestämmanderätt på väsentliga punkter? Hadar Cars verkar se fram emot den dag då Sverige inte längre existerar som nation. Europa skall vara vårt gemensamma hemland, säger han. För folkpartiet och moderaterna tycks det vara rätten att gå in vid europeiska universitet som är ett av de viktigaste motiven för integrationen. Det är naturligtvis viktigt att våra ungdomar får röra sig fritt i världen, och att de har rätt att studera vid olika universitet i Europa. Man har talat som om vi skulle stängas ute från detta om vi inte harmoniserar de bestämmelser som reglerar näringslivets frihet. Karin Söder redovisade tidigare i debatten att EG är öppen för att släppa in EFTA-ungdomar it.ex. Erasmusprojektet, oberoende av vår anpassning till den inre marknaden. Anita Gradin redogjorde för en arbetsgrupps förhandlingar på området. Redan i dag studerar 6 000 norska studenter vid tyska universitet. Hör det fria studentutbytet över huvud taget ihop med avskaffandet av tekniska handelshinder? Det går kanske lika bra för våra ungdomar som för de norska att studera vid europeiska universitet om Sverige bara betalar avgifterna. Och det tycker jag att vi skall göra. Som jag redan återgett manar vitboken sina medlemmar att inte rädas de ”enorma problem” som integrationen kommer att medföra. Ja, vi skall inte väja för svårigheter. Om det gäller att ändra vårt näringsliv så att det blir mer solidariskt med de fattiga, kan det innebära minskat välstånd för oss, men det tycker jag vi skall vara beredda att ta. Om det gäller mer genomtänkta miljökrav, bör vi inte heller tveka, och det bästa sättet att rädda miljön är självfallet om många länder kommer överens om en sådan skärpning. Men om problemen däremot gäller att gå emot det vi anser vara rätt — då skall vi inte offra oss bara för att storföretagen vill det. Jag anser t.ex. inte att vi skall ge upp det vi har uppnått av ekologiskt och socialt ansvar därför att storföretagen vill det. Vi bör noggrant ”utrannsaka”, för att tala med Gustav Vasa, och ge allmänheten rikliga tillfällen att diskutera, innan vi binder oss för något som inskränker vår handlingsfrihet. Jag har ställt många frågor här, närmast retoriska. De är kritiska och kanske misstänksamma i onödan. Min grundinställning är egentligen positiv. Jag tycker att det är spännande och inspirerande med ett närmare samarbete i Europa, med Norden samt Västoch Östeuropa. Jag lyssnar på Bach och fylls med tacksamhet och glädje över att tillhöra denna världsdel. Jag ser fram emot att samarbeta med decentralistiska och gröna krafter i Europa. Men jag skäms också över att tillhöra ett Europa, som i kolonial stil fortsätter att förtrycka och förstöra kulturer, t.ex. genom att förgifta Söderhavet med radioaktivitet, och som skaffar sig ekonomiska fördelar på fattiga folks bekostnad. Det är viktigt att vi vet vad vi gör och att vi utreder alternativ. I Danmark, som har erfarenhet av att vara EG-medlem, växer folkrörelsen mot EG. Vi bör självfallet ta del av deras erfarenheter. Näringslivet är till för att förse oss med det vi vill ha, inte för att ge makt åt några få. I förhandlingarna med EG bör vi inte offra det väsentliga för det som är mindre viktigt.

Herr talman! Begreppet harmonisering ger associationer till ett bättre samhälle, något som många människor drömmer om i en allt hårdare värld. Talet om ”de fyra friheterna”, som syftar på att människor, varor, tjänster och kapital skall röra sig fritt över gränserna, har samma vilseledande betydelse. Men nu handlar det om något helt annat än harmonisk frihet för människor i allmänhet. Det handlar om EG och det handlar om de stora, ekonomiskt mäktigas dans i Västeuropa. Det är deras frihet det i första hand gäller. Det är industrimagnater som pressar ländernas regeringar och folk att påskynda den nyliberala processen. EG-propagandan gör gällande att också allmänhetens frihet kommer att öka ju snabbare länder som Sverige ställer upp på anpassningen. Det heter att människorna fritt skall kunna flytta till andra länder för att t.ex. arbeta och studera. Kommer det att bli så? Nej, friheten kommer att vara lika skenbar som för de norrlänningar som tvingats flytta från sin hembygd för att ta ett jobb i de överexploaterade och överhettade storstadsregionerna i Sverige. Inte kommer väl friheten att öka för att de flyttar längre bort? Utslagningen och kampen om jobben är ännu värre inom EG än i Sverige. Klyftorna mellan utarmade regioner och s.k. kreativa centra växer i snabb takt. Däremot kan friheten vara verklig för de högutbildade och språkkunniga teknologer som är hårdvaluta för Västeuropas industrimagnater. De största transnationella bolagen har bestämt sig för att tvinga in även de alliansfria nationerna i den politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska sfären. Men i propagandan heter det helt simpelt att företagen vill ”satsa på Europa”. Men det är en lögn — Europa är mycket mer än EG och affärer. EG:s informationsblad utropar nu segervisst att när tillräckligt många företag satsat ”hamnar politikerna under en våldsam press för att träffa de beslut som krävs för att ta bort de sista handelshindren”. Herr talman! Det är just denna press som nu gör den socialdemokratiska egeringen nästan hysteriskt intresserad av EG-politiken. EG:s vitbok behandlas som vore den en politisk bibel. Men bibeln, innehållande mer än 320 punkter som rör människornas vardag in i detalj, har inte ens ansetts nödvändig att översätta till svenska språket. När jag genom riksdagens utredningstjänst frågade varför den inte översatts, när den nu anses så utomordentligt viktig, fick jag veta att den är för komplicerad för att kunna förstås av vem som helst. Varför smygs det med det dokument som enligt regeringen kommer att påverka vårt lands framtid så starkt? Jag skulle vilja veta vad Anita Gradin har för förklaring till att vi inte ens kan läsa EG:s vitbok på svenska språket. Utvecklingen i Sverige skrämmer många. De mest radikala inom arbetarrörelsen och miljörörelsen, de som har en helhetssyn på politiken och som önskar sig en annan samhällsutveckling än den nyliberala, EG och västorienterade, anser att demokratin är i fara. Allt beröm som den socialdemokratiska politiken får av företag och penningmatadorer, av affärstidningarnas tio-i-topp-listor osv., där särskilt Kjell-Olof Feldt fått en helgongloria, väcker däremot indignation i socialdemokraternas egna led. Med Anita Gradins ord är detta kanske ”dynamiska” steg, men enbart med marknadskrafternas egen måttstock. Regeringen vill inte diskutera Sveriges alliansfrihet i andra termer än med hänvisning till ett formellt EG-medlemskap. Det är samma taktik som användes i debatten under 60 och 70-talet och som ledde till att bl.a. Gunnar Myrdal anklagade regeringen för ytlighet. Med regeringens nuvarande linje behövs det inget formellt medlemskap — integrationen kommer att fortlöpa som industriherrarna i Västeuropa önskar. Men naturligtvis hotas vårt oberoende som nation när övernationella organ skall diktera villkoren på område efter område. Herr talman! Jag skall ta upp några konkreta punkter, som regeringen försökt tiga ihjäl, men som oroar många enskilda och organisationer i landet. Låt mig först bara påminna om något som sades 1976. I en tid av eftertankens kranka blekhet och vid ett regeringsskifte var den socialdemokratiska ledningen mera benägen att tala klarspråk än i dag. I skriften ”Vi kommer tillbaka”, som för resten redigerades av Berit Rollén, säger Sören Mannheimer bl.a. följande om det han kallar ”skygglapparna” i den s-märkta utrikeshandelspolitiken: ”Vi måste noggrannare analysera de bindningar och förpliktelser som följer av internationella engagemang typ EG-avtal och OECD-överenskommelser. Kan vi — måste vi skaffa oss större handlingsfrihet? Vilket pris är vi i så fall beredda att betala? Kan vi tänka oss en långsammare standardstegringstakt när det gäller möjligheterna att konsumera importerade varor, för att få mer resurser över för konsumtion av tjänster, dvs. sådant som skola, fritid, barnomsorg, åldringsoch sjukvård, miljö? Vilka metoder kan vi i så fall använda? Vi måste börja den diskussionen nu — så vi vet vad vi vill när vi kommer tillbaka.” Herr talman! Socialdemokraterna kom tillbaka, men Sören Mannheimers dåvarande uppfattning ledde tyvärr inte till en lika insiktsfull fortsättning. Medan den politiska högern bidat sin EG-tid har vi inom vpk varit ganska ensamma om den linje för nationellt oberoende som Mannheimer lanserade för tolv år sedan. Den luddighet som präglar regeringens EG-proposition motsvaras tyvärr av desto större handlingskraft när det gäller följsamheten mot EG. Svensk lagstiftning och inhemska regleringar genomgår i praktiken redan de förändringar som beställts av företagen på den västeuropeiska arenan. Det står redan klart att den s.k. frihandeln skall gå före viktiga välfärdsprinciper på bl.a. miljöoch arbetsmiljöområdena. Regeringen håller på att beskära arbetarskyddsstyrelsens rätt att bestämma om arbetsmiljön. Bakom kulisserna började matchen mellan kommerskollegium och ASS redan för ett år sedan. Kommerskollegium började då uppträda som en överhöghet genom att anklaga arbetsmiljömyndigheten för att inte ta tillräcklig hänsyn till utrikeshandelsintressena. Detta gav en försmak av vart EG-entusiasterna syftar. Avsikten måste vara att bakvägen försvaga skyddet för människornas liv och hälsa.

Jag vill fråga Anita Gradin om detta är ett tecken på frihet eller den dynamik som Anita Gradin talade om tidigare? Skall svenska arbetares liv bero på påtalanden från tillverkare i andra länder när anpassningen är fullt genomförd? Eller tänker regeringen själv se till att den får chans att ta över arbetarskyddsstyrel Prot. 1987/88:114 sens befogenheter så som det antyddes en tid i debatten förra året? 4 maj 1988 I EG-landet Danmark har myndigheternas självständighet körts över genom att EG inte tillåter en fullödig märkning av cancerframkallande kemiska ämnen. Är detta en linje som den svenska regeringen tänker acceptera? Kemikoncernernas utpressningshot mot Sverige är redan i dag ett faktum — jag vet det bl.a. genom mitt arbete i kemikommissionen under åren 1983-1985. Skall vi anpassa oss ytterligare till dessa krafter, Anita Gradin? Vi måste hoppa på EG-tåget för att klara marknadskraven, har statssekreteraren på arbetsmarknadsdepartementet sagt. Han ingår i den snabbt utbyggda byråkrati som arbetar med ”harmoniseringsfrågan”. Hans ordval avslöjar att han inte har en aning om att arbetande människor i vårt land dagligen utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Säkerhetskraven för leksaker är ett annat exempel på problem som förvärras genom EG-politiken. Konsumentverket anser att man redan nu anpassat sig så långt det går till EG-standarden. De anställda i konsumentverket påminner samtidigt om att de inte tillhör det jetset-gäng som har råd att delta som påtryckare i den utländska EG-byråkratin. Möjligheten att påverka skyddsföreskrifter har alltså sina uppenbara begränsningar. EG:s skyddsmärkning, det s.k. EC-märket, betraktas också av experter i Sverige som falsk varudeklaration, och när det gäller barnsäkerheten kan det vara direkt livshotande, säger de. Den obligatoriska s-märkningen av eltekniska produkter har redan tagits bort genom ett riksdagsbeslut. Vpk har arbetat för att förhindra detta. På område efter område och bit efter bit fattas liknande beslut utan att det diskuterats i ett helhetssammanhang. Det är det dagens EG-debatt skulle vara till för, men regeringen har inte velat ställa upp på en sådan förrän anpassningen redan inletts. Lösryckt ur sitt sammanhang kan för den oinvigde bit-för-bit-strategin verka ganska oskyldig. I själva verket är det en djupt odemokratisk process som rullar vidare. De olika departementen har dammat av gamla moderatförslag i en nyliberal yra som livligt applåderas av kapitalet. Låt mig ta ett sådant exempel, som inom kort kommer upp till behandling här i kammaren: ScanLink-konsortiet är en nordisk avläggare till industrimagnaternas rundabordsklubb i Västeuropa. Gyllenhammar och Nicolin är de mest framträdande i det nordiska herrsällskapet. I regeringens trafikpolitiska proposition sker en långtgående harmonisering med rundabordsindustrialisterna. Infrastrukturen kommer att genomgå en enorm omvandling. Så arbetar kapitalet nu i allians med den svenska regeringen på en total samordning av landsvägstrafiken i hela Västeuropa. Transporterna och bilismen kommer att satellitstyras och göras datorberoende. Bilindustrins samarbete med elektronikindustrin är redan långtgående. Svenska skattebetalare tvingas, utan att de informerats om saken, att betala till ett projekt med exakt detta syfte. Med tanke på att ett lands kommunikationsnät ingår i planerna för totalförsvaret är det särskilt anmärkningsvärt att Sverige låter de största exportbolagen styra inriktningen mot en allt större ofrihet och privatisering. Lika allvarlig är risken att den nya superteknologin i makroformat öppnar vägen för en 105 privatiserad kontrollapparat som kan komma att behärska Västeuropas 350 miljoner människor. Ser då ingen i den socialdemokratiska regeringen eller riksdagsgruppen detta som en fara för demokratin? Bit för bit, säger ScanLink-konsortiets ordförande Curt Nicolin, kommer ScanLink-projektet att genomföras i Sverige. På frågan om regeringens nej till ScanLink bara gäller tidsplanen för genomförandet svarade kommunikationsministern, enligt bandinspelningen, kort och gott: ”Japp.” En bekräftelse på denna hårresande öppenhjärtighet är det att Sven Hulterström nu med regeringens godkännade vill ändra lagstiftningen på beställning av konsortiet. De nordiska rundabordsindustrialisterna har erbjudit regeringarna sina tjänster i form av investeringsvilligt kapital till motorvägar och till Öresundsbron. Men hittills har lagstiftningen i Sverige förhindrat privata finansiärer att gå in med pengar i vägverket. Det är inte heller tillåtet att avgiftsbelägga en vägsträcka i Sverige i dag. Men om inte opinionen snabbt blir tillräckligt stark kommer riksdagen att ändra lagen så, att den anpassas både till EG och till Gyllenhammar & Co:s planer. Regeringen har alltså, som tidningen Statsanställd informerat ganska ingående om, dammat av Ulf Adelsohns gamla idéer. Det är ingen tillfällighet — den f. d. moderatledaren har i likhet med sin efterträdare skrivit internationella högerprogram där man pläderar för såväl EG och Nato som en gemensam säkerhetspolitik. Högerharmoniseringen skall smygas på det svenska folket. Lagstiftningen skall ändras, men Sven Hulterström, den f. d. styrelseledamoten i Volvo, anser inte att han ens behöver bry sig om en lagrådsremiss i frågan. Detta är en politisk skandal som massmedia hittills saknat intresse för. Frågan om en höjning av bensinskatten med 25 öre blev en stor massmedial och opinionsmässig framgång under ett par månaders tid — för motorbranschen, men självfallet också därför att frågan angick många människor här i landet. Vad säger bilisterna nu om att Sverige är på väg att införa rikemansautostrador med hjälp av Volvokapital och fattigmansvägar, som kanske inte kommer att få ett öre av den framtida kakan? Utvecklingen i USA är ett skrämmande exempel på hur det kan gå när vägsystemet delas uppi avgiftsbelagda vägar och statliga vägar, som aldrig underhålls. I dag har de fattigaste i Sverige ingen bil alls. I morgon kommer de ekonomiskt svagare bilägarna kanske att vara hänvisade till ett bilisternas eget lilla motoriserade klassamhälle. Herr talman! Det är slående hur väl Svenska arbetsgivareföreningens och Industriförbundets ”profetior” harmoniserar med regeringens strävanden. SAF-ekonomen Jan Herin uttryckte arbetsgivarnas syn på EG så här: ”Skall Sverige delta i EG-processen måste även vårt skattetryck bättre anpassas till omvärldens för att undvika allvarliga handelssnedvridningar. Detta är inte möjligt om vi inte skär ned de offentliga utgifterna. Ett tryck kommer att uppstå att privatisera delar av den offentliga tjänstesektorn— — —, För alla som värnar om ett fritt näringsliv innebär ett närmande till EG en positiv utveckling. Man får motiv och tryck utifrån att avreglera samt harmonisera lagar och förordningar som tenderar att försvåra marknadsekonomins funktionssätt.” Så långt SAF-ekonomen Jan Herin. Kanske trodde inte ens Svenska arbetsgivareföreningen att det skulle gå i en så rasande takt att sätta tryck på riksdag och regering. De borgerliga och regeringen är ju helt överens om de viktigaste tagen för att hjälpa de transnationella bolagen på traven. Men borgerlighetens falska EG-internationalism innebär alldeles säkert att klyftorna mellan människor och regioner kommer att öka ytterligare. Under internationalismens täckmantel kommer kapitalägarna bara att vilja ”leva i Europa” så länge utsugningen av människor och naturtillgångar kan öka profiten. I förlängningen kommer vårt rykte som alliansfri och relativt välmående nation att skamfilas i samma takt som Sverige säljs ut. Solidariteten mellan människor kommer att sättas på allt hårdare prov. Det behövs en folkrörelse för demokrati och oberoende och mot den utveckling som är på gång. Ett samarbete mellan de progressiva inom miljörörelsen och arbetarrörelsen har aldrig varit så angeläget som nu. Rundabordsherrarnas och EG-entusiasternas ödesdigra politik måste möta motstånd och kamp för en verklig internationalism, för en ekologiskt hållbar utveckling, såsom Brundtlandkommissionen har tecknat den, och för en ny ekonomisk världsordning, där de militära och handelspolitiska blocken helt saknar funktion.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande till utrikesutskottet behandlat frågor om arbetsmarknadspolitiken i anslutning till propositionen om Sverige och den västeuropeiska integrationen. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att de arbetsmarknadspolitiska frågorna spelar en viktig roll i denna integrationsprocess. Det avgörande för människors möjligheter att fritt röra sig över nationsgränserna är att de kan söka och finna arbete i det nya landet. De nordiska länderna har lång erfarenhet av sådan fri rörlighet av arbetskraften. Redan 1954 tillkom den fria nordiska arbetsmarknaden. Överenskommelsen har sedan reviderats under 1982. Den gemensamma nordiska marknaden ingår som en viktig del i det nordiska samarbetet. Till överenskommelsen har sedan fogats särskilda regler för hur arbetsförmedlingarna skall samarbeta för att kunna bistå både arbetssökande och arbetsgivare. Utöver dessa bestämmelser har träffats avtal om samarbete inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningen. Via den allmänna nordiska konventionen om social trygghet regleras också frågor om ersättning vid arbetslöshet. Den nordiska arbetsmarknaden — som innebär att alla nordiska medborgare fritt kan ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land utan arbetstillstånd — har byggts upp i flera steg: dels genom överenskommelser länderna emellan, dels genom avtal och dels genom sociala konventioner. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att just möjligheterna för människorna att fritt flytta och ta arbete i annat land haft avgörande betydelse för det goda samarbetet i Norden. En viktig aspekt vid en överenskommelse med EG är därför, enligt utskottet, att den inte får innebära inskränkningar i den fria nordiska arbetsmarknaden. I Romfördraget anges den sysselsättningsmässiga målsättningen. Där sägs att varje medlemsstat skall föra en ekonomisk politik som säkerställer en hög sysselsättning. Arbetsmarknadsutskottet vill framhålla — på samma sätt som regeringen gjort i sin proposition — att den svenska målsättningen för sysselsättningspolitiken är högre. Målet för vårt land är arbete åt alla, och det utgör grundstenen i den ekonomiska politiken. Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna i Sverige är betydligt större än i något annat västeuropeiskt land. Romfördraget har visserligen inga föreskrifter som lägger hinder i vägen för sådana åtgärder eller för särskilt riktade insatser. Men arbetslösheten i EG-länderna visar klart på skillnaden i ambitionsnivå när det gäller sysselsättningspolitiken. I EG-länderna uppgår arbetslösheten till i genomsnitt 12 96, vilket motsvarar 16 miljoner arbetssökande utan arbete, mot Sveriges 1,6 Yo arbetslösa. Dessutom har Sverige en betydligt högre sysselsättningsgrad, dvs. fler människor av befolkningen i arbetsför ålder finns på arbetsmarknaden än i något av EG:s länder. Det beror främst på den höga sysselsättningsgraden bland svenska kvinnor på arbetsmarknaden. EG-länderna står också inför problemet med ett beräknat överskott av arbetskraft på 20 miljoner människor under den närmaste tioårsperioden. Samtidigt med detta överskott uppstår ett ökat antal vakanser på områden där det krävs utbildning. Prognoserna för Sveriges del tyder i vissa avseenden på en utveckling i motsatt riktning, vilket skulle kunna underlätta integrationen med den europeiska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutskottet vill dock i detta sammanhang betona de ambitioner vårt land har när det gäller den invandrade arbetskraften. Dessa människor skall inte behandlas på annat sätt än den inhemska arbetskraften. Risker finns annars att vi får s.k. A och B-lag på arbetsmarknaden, vilket i sin tur skulle skapa stora sociala spänningar. I regeringens proposition erinras om att Sverige för icke-nordiska medborgare har en reglerad invandring av arbetskraft. Ett antagande av EG:s regler för arbetskraftens fria rörlighet skulle medföra att vi inte längre kunde reglera invandringen. En fri invandring skulle innebära svårigheter att fullfölja målen för arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken. De som främst skulle drabbas av detta är de svagare grupperna på arbetsmarknaden. Det gäller äldre kvinnor, handikappade flyktingar och tidigare invandrade personer. Vidare skulle inte heller ambitionen att den invandrande arbetskraften skall tillförsäkras samma anställningsförhållanden och levnadsstandard som övrig arbetskraft kunna upprätthållas. Jämställdheten mellan kvinnor och män är ett annat område av stort intresse för Sverige. Arbetsmarknadsutskottet framhåller i sitt yttrande att dessa frågor inte får minska i betydelse vid ett närmande till EG-länderna. I vårt land har under lång tid insatser gjorts — inte minst på arbetsmarknadsområdet — för att jämställa kvinnor och män. Det gäller insatser för lika lön för likvärdigt arbete, yrkesutbildning, lika arbetsvillkor, undanröjande av hinder som drabbar kvinnor i sin yrkesutövning etc. På de flesta av dessa områden torde Sverige ha nått längre än man gjort inom EG-länderna. Andra frågor som bör bli föremål för analyser i det pågående integrations Prot. 1987/88:114 arbetet är arbetsrättsliga frågor och frågor som berör regionalpolitiken. 4 maj 1988 Arbetsrättsliga frågor, exempelvis medbestämmandefrågor, har varit föremål för mycket liten diskussion inom EG. Ett närmande till EG får inte leda till att arbetstagarnas möjligheter att påverka sina arbetsvillkor minskar. Det är av stor betydelse för utvecklingen inom arbetslivet att de anställdas organisationer ges tillfälle att medverka i denna process. Arbetsmarknadsutskottet framhåller avslutningsvis betydelsen av att intensifiera kontakterna med Europa. Det gäller departement, myndigheter, parterna på arbetsmarknaden m.fl. Det finns, som jag tidigare belyst, en rad frågor som berör arbetsmarknaden och som måste bli föremål för en djupare och mer omfattande analys i det fortsatta europeiska integrationsarbetet. Det gäller bl.a. arbetsrätten, jämställdhetsfrågorna, socialförsäkringarna, som anknyter till arbetsmarknaden, och arbetsmarknadspolitiken för att nämna några av de viktigaste frågorna. Herr talman! En del av dessa frågor är rent tekniska att lösa, medan andra har att göra med grundläggande värderingar på det sociala och arbetsmarknadspolitiska fältet. Sverige bör — som jag ser det — med sin bakgrund kunna verka för att den sociala dimensionen ges ökad tyngd i det västeuropeiska samarbetet.
Herr talman! I den svenska debatten har vi mycket lätt för att diskutera de materiella och ekonomiska frågorna. Det är också oftast de som dominerar debatten kring EG, den europeiska gemenskapen. Men jag vill gärna här erinra om att EG-tanken egentligen är av en helt annan dimension. Andra världskriget efterlämnade ett Europa i ruiner. Var det något som kunde förena européerna mitt i förlust av familjer och vänner, mitt i deras fattigdom, svält, epidemier och bitterhet, så var det en önskan: aldrig mera krig mellan de europeiska länderna. Två världskrig inom loppet av 30 år med sitt stormcentrum i Europa hade blivit för mycket. Därför drogs åter Paneuropatanken fram ur glömskans mörker. Den fick t.o.m. större chanser att lyckas än någonsin förr, eftersom den tyska nationalismen nu hade brutits. Det stod dock klart att Paneuropatanken inte lät sig genomföras i sin ursprungliga form. Ursprungligen hade t.ex. de italienska kristdemokraterna Önskat ett verkligt Paneuropa, dvs. ett Europa som omfattade så många stater som möjligt och i alla fall de som byggde på kristna och demokratiska värderingar. Men nu delades Europa i väst och öst. Ned genom Europa reste sig järnridån, genom vilken Sovjetunionen skar bort de kommunistiskt kontrollerade områdena från Västeuropa. Till följd av detta ställde de kristdemokratiska partierna i Västtyskland, Italien och Frankrike in sig på att bygga upp Europa väst om järnridån. Faddrarna för denna uppbyggnad var i stor utsträckning just kristdemokraterna. De viktiga namnen Schuman, Adenauer och de Gasperi erinrar om detta. ”Världsfreden kan inte bevaras utan skapande ansträngningar”. Med 109 dessa ord inledde utrikesminister Robert Schuman sin berömda deklaration från den 9 maj 1950, som betecknas som EG:s födelsedag. På den franska regeringens vägnar inbjöd han alla europeiska länder, som så ville, att göra produktion och konsumtion av kol och stål till en gemensam angelägenhet. Denna ”Schumanplan” , som hade inspirerats av Jean Monnet, ledde fram till upprättandet av den europeiska Koloch stålunionen 1951. Frankrike, Västtyskland, Italien, Holland, Belgien och Luxemburg , gick med i gemenskapen. Meningen med Koloch stålunionen var, att eftersom rustningsindustrin helt och hållet var beroende av koloch stålproduktionen, skulle gemenskapen kring denna produktion, enligt Schuman, göra varje krig mellan Frankrike och Tyskland otänkbart och materiellt sett omöjligt. Utöver att trygga freden, menade Schuman, skulle en sådan gemenskap höja Europas levnadsstandard och därmed frigöra medel för en utveckling av den afrikanska kontinenten. För första gången i historien uppgav de sex staterna därmed frivilligt en del av sin suveränitet, visserligen på avgränsade områden. Suveräniteten skulle överlämnas till en ”hög myndighet”, vars medlemmar hade valts av staterna, men som arbetade oavhängigt av dem och som uteslutande fattade beslut utifrån helhetens krav. Herr talman! Det är enligt kds uppfattning av stor vikt att ha förhistorien och målsättningen för EG:s bildande klar för sig, när inriktningen på Sveriges framtida relationer till gemenskaperna skall debatteras och fastställas. De europeiska integrationssträvandena bygger egentligen på samma utgångspunkter och har samma motiv som de nordiska ländernas strävan efter gemenskap, integration och samordning inom ramen för samarbetet i Nordiska rådet. Sverige är en del av Europa; här finns våra historiska och kulturella rötter. Vårt samarbete i OECD, med EG och EFTA, har varit till stort gagn för vår ekonomi och levnadsstandard, samtidigt som det bidragit till att utveckla handeln och levnadsstandarden i Västeuropa som helhet. Detta breda samarbete befordrar samtidigt avspänning och fredlig samlevnad mellan de europeiska länderna. Samarbetet är nu så intensivt och givande att nya krig mellan de forna fienderna framstår som otänkbara. Sveriges engagemang i det breda och självfallet mycket väsentliga västeuropeiska samarbetet har alltid varit naturligt. Den enda restriktionen är vår neutralitetspolitik, som i sig är ett väsentligt bidrag till fred och stabilitet i norra Europa. Sveriges neutralitetspolitik är inte förhandlingsbar. Sverige är neutralt i säkerhetspolitiskt hänseende — alliansfritt i fred med sikt på neutralitet i krig. Detta innebär inte att vi vill isolera oss. Vi är inte heller ideologiskt neutrala. Herr talman! Detta breda västeuropeiska engagemang har visserligen drivits fram av våra ekonomiska intressen, men det speglar också en känsla av samhörighet som har flera andra dimensioner än de rent ekonomiska. Där finns en värdegemenskap som omfattar begrepp som demokrati, försvar för mänskliga rättigheter och det gemensamma kristna kulturarvet. Detta uttrycks även av växande turistströmmar, intensifierat studentutbyte, ökad migration och ett större kulturellt och vetenskapligt utbyte. Arbetet för en ökad integration går nu vidare. EG har lagt fast ett mycket ambitiöst program för att utveckla sitt interna samarbete. Fysiska, tekniska och fiskala hinder skall avlägsnas helt och hållet. Målet är att skapa en fri rörlighet för varor och tjänster, människor och kapital. Detta kombineras med en ökad öppenhet emot EFTA-länderna. Herr talman! Liksom de kristdemokrater som en gång bidrog till grundandet av de europeiska gemenskaperna, menar vi i kds att de icke-ekonomiska aspekterna måste betonas starkt. Dessa aspekter skymtar förbi i propositionen, men de måste enligt vår mening få en mer central plats i de svenska ambitionerna. Sverige har all anledning att sträva efter en fördjupad social och kulturell integration med Europa. Hittills har detta i långt större utsträckning skett med USA. Därifrån kommer de flesta kulturella impulserna, framför allt via TV och film. Till USA går det mesta studentutbytet etc. Det är i Europa vi har vår geografiska hemvist. Här har vi våra historiska och kulturella rötter. Därför ser vi det som glädjande att utskottet i många avseenden lyckats med en samskrivning i synen på den europeiska integrationen. Den nidbild av EG som sprids i en del medier har uppenbart inte utskottets stöd. Jag citerar med tillfredsställelse följande formulering i utskottets betänkande: ”Utskottet gör bedömningen att Sverige inte ens med ett mycket nära samarbete med EG kommer att behöva uppge centrala svenska värderingar eller den vidare europeiska och internationella inriktningen av vår utrikespolitik.” Så långt utskottet. Vi kristdemokrater stöder tanken på att skapa fasta strukturer för utbytet mellan svenska parlamentariker och EG-parlamentet. Detta skulle öka kunskapen om Sverige i EG, samtidigt som svenska parlamentariker skulle få ökade möjligheter att följa utvecklingen och debatten inom EG. Riksdagen bör uppdra åt regeringen att ta upp förhandlingar med EG om att ett system med observatörer från de svenska riksdagspartierna vid Europaparlamentets arbete inrättas. Regeringen måste också snarast ta upp förhandlingar som syftar till att svenska studenter skall få delta i det omfattande studentutbytet inom EG. Forskningssamarbetet är viktigt. Flera av de största hoten mot mänskligheten måste mötas med ökad forskning. Det gäller inte minst kampen mot aids och cancer. Svensk industri är dessutom i ökad utsträckning beroende av kunskap och teknik för sin förnyelse och konkurrensförmåga. Detta gäller ingalunda bara de högteknologiska företagen. Vår industris framtida konkurrenskraft ligger i stor utsträckning på områden med kvalificerat ingenjörskunnande, som är beroende av ständigt teknologiskt framåtskridande och forskning. Vår industri kommer att möta en hårdnande konkurrens på Europamarknaden. Ökade forskningsinsatser blir en helt nödvändig komponent i försvaret av vår marknadsposition. Inom EG satsas nu betydande resurser på forskning och utveckling inom ett antal högintressanta teknikområden. Resultatet av denna forskning kommer att påverka industrins utveckling inte bara inom EG:s gränser utan i hela Europa. Det är utomordentligt viktigt att svenska forskare och svensk industri får delta i EG:s forskningsoch utvecklingsprogram. Detta sker redan i viss utsträckning, och EG öppnar nu sina industristrategiska program för deltagande på projektnivå för svenska företag och institutioner. Skillnaden är att ett svenskt deltagande får finansieras helt av de deltagande företagen och institutionerna, om inte svenska statliga resurser ställs till förfogande. EG-företagen får normalt 50 96 av kostnaderna täckta och forskningsinstitutionerna 100 96. De i propositionen aviserade bidragen behöver förstärkas för att ge svenska företag och institutioner en jämbördig ställning. Inom EG satsas ca 47 miljarder svenska kronor över budgeten på det nya ramprogrammet för forskning och utveckling under den kommande femårsperioden. Kristdemokratiska samhällspartiet delar regeringens uppfattning att det inte är aktuellt för Sverige att ansöka om medlemskap. Vi har inte i Sverige fört en bred, saklig och folklig debatt i frågan. EG-relationerna har hittills mest utvecklats i regeringens egna deklarationer inför de årliga utrikesoch handelspolitiska debatterna och i utrikesdepartementets årliga utgåva av Utrikesfrågor utan att väcka nämnvärd debatt, förrän på senare tid. Om integrationsprocessen i mitten av 1990-talet gått så långt som regeringen räknar med i propositionen, har Sverige ökad erfarenhet och kunskap om samarbetets föroch nackdelar, när den inre marknaden skall vara genomförd. Då kan dessa erfarenheter ligga till grund för en saklig debatt om Sveriges framtida relationer. Då bör den gällande anslutningsformen utvärderas, även utifrån neutralitetsaspekten och utvecklingen av det utrikespolitiska samarbetet inom EG. Men bör inte utesluta möjligheten att efter en sådan debatt lösa frågan om Sveriges anslutning med en folkomröstning i mitten av 1990-talet. I propositionen framhålls att de skäl som i början av 1970-talet talade för en tullunion mellan Sverige och EG fortfarande gäller. Detta kan tolkas så, att regeringen förespråkar en tullunion. I propositionen förklaras endast att det nej Sverige fick till sin begäran om tullunion 1971-1972 fortfarande gäller. Regeringen framhåller alltså att de skäl som talade för en tullunion fortfarande gäller och fått ökad tyngd, samtidigt som man är beredd att pröva också andra institutionella lösningar än medlemskap om detta visar sig möjligt. Det går emellertid inte, såvitt jag kan se, att spåra några sådana initiativ i propositionen. Vi kristdemokrater anser att regeringen bör pröva frågan om tullunion mellan EG och EFTA-länder. Förutsättningen är att den svenska neutraliteten, t.ex. i en eventuell framtida handelskonflikt mellan EG och någon av supermakterna, inte äventyras. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion US524.

Herr talman! I anslutning till propositionen om Sverige och de europeiska gemenskaperna är vi några socialdemokrater som i en motion behandlar befarade integrationseffekter på Sveriges tobaksoch alkoholpolitik. Vi gör det i första hand utifrån ett folkhälsoperspektiv. Den svenska riksdagen har av erfarenhet funnit att starka skäl talar för en — i internationell jämförelse — långtgående reglering av alkoholhanteringen. Även inställningen till tobaksbruket är klart restriktiv. Tveklöst kan också konstateras att politiken har nått framgångar när det gäller att dämpa både Därför känns det mycket angeläget att redan nu ta upp dessa frågor inför de kommande förhandlingarna med gemenskaperna så att de landvinningar som gjorts inte helt eller delvis spolieras. Uppenbart är också att regeringen ser vissa problem på just området alkohol, eftersom den i propositionen under avsnittet skattefrågor skriver: ”Det skulle exempelvis innebära behov av sänkningar av mervärdeskatten och flera punktskatter. En sådan anpassning till EG skulle självfallet få omfattande ekonomiska återverkningar och kunna strida t.ex. mot svensk alkoholpolitik. Utan en sådan anpassning torde det dock inte vara möjligt att helt avskaffa gränshindren mot EG vad gäller varor, tjänster etc.” Den sistnämnda formuleringen kan inge farhågor för framtiden. Det är ju också värt att uppmärksamma att alkoholpolitiken nämns som ett exempel; farhågorna gäller säkert på en rad andra områden, särskilt inom det sociala fältet. Bland bilagorna till utrikesutskottets betänkande finns yttranden över propositionen från skatte-, lagoch socialutskotten där min motion U2 behandlas. Skatteutskottet konstaterar två saker. Först sägs att inkomstbortfallet för statskassan på grund av anpassning till EG ”skulle enligt en försiktig bedömning betyda ett bortfall av skatteinkomster för staten på flera tiotals miljarder kronor”. I sammanhanget kan tilläggas att enbart skatterna på tobak och alkohol i dag betyder ett tillskott till statskassan på ca 14,3 miljarder. Jag bortser då från samhällets kostnader för de skador som tobaksoch alkoholbruket medför. Skatteutskottet konstaterar också att för punktskatter som tas ut av andra skäl än rent statsfinansiella skulle en anpassning til EG-standard innebära problem. Alkoholskatten är just en sådan skatt, och dess uppgift är att bidra till en dämpning av konsumtionen. Utskottet säger vidare att man inte kan bortse från den positiva inverkan på folkhälsan som tobaksskatten har genom att den dämpar konsumtionen. Herr talman! Med tillfredsställelse kan jag konstatera att skatteutskottet slår fast att målet för ett svenskt deltagande i den europeiska integrationen måste vara att de sociala och hälsopolitiska strävanden som vägleder den svenska politiken på dessa områden inte försvagas. Lagutskottet framhåller i sitt yttrande över motionen att utskottet nyligen hos regeringen begärt att spörsmålet om ett förbud för tobaksreklam efter mönster för vad som nu gäller för alkoholdrycker skall utredas. Man säger vidare att det är angeläget att i Sverige gällande regler om marknadsföring av alkohol och tobak inte kringgås genom satellitsända program. Uskottet instämmer också i motionens syfte att integrationsarbetet inte får leda till att Sverige hindras från att behålla eller införa regler som anses erforderliga för att uppnå målen för vårt lands alkoholoch tobakspolitik. Socialutskottet konstaterar att EG-kommissionen nu lagt fram förslag om harmonisering av beskattningen av alkoholdrycker. Den föreslagna beskattningsnivån skiljer sig kraftigt från den svenska. Vidare framhåller utskottet att EG-länderna medverkade vid tillkomsten av den WHO-rekommendation som Sverige antagit och som innebär att konsumtionen av alkohol skall takt som intlationen. En sädan pohtik är 1 tolkhälsans intresse. Socialutskottet uttalar också att det förutsätter att integrationsarbetet inte bedrivs på ett sådant sätt att det försvårar en effektiv svensk alkoholpolitik. Beträffande tobak kan konstateras att EG antagit ett program för att bl.a. bekämpa cancer. Konsumtionsbegränsning är givetvis den mest effektiva vägen, varvid användning av punktskatter är en bra metod. Det kan också rent allmänt finnas skäl att konstatera att om man ser till folkhälsa och sociala förhållanden finns inte någon motsats mellan Sverige å ena sidan och EG å den andra när det gäller behovet av att minska alkoholoch tobaksbruk. Framför allt på alkoholområdet har Sverige nu kommit längst. Om man får sätta tilltro till de mest entusiastiska EG-förkämparna, leder ökad integration också till ökade möjligheter för Sverige att påverka förhållandena. På det alkoholpolitiska fältet behöver Europa Sverige! Utrikesutskottet instämmer i sitt betänkande i vad skatteoch socialutskottet yttrat om att skattepolitiken beträffande alkohol och tobak inte bör försvagas genom ett samarbete med EG. Det är ett bra uttalande. Motionens yrkande är emellertid vidare och gäller mer än just skattepolitiken. Dagens beslut om Sverige och EG är ju en allmän deklaration om färdriktningen som skall följas av förhandlingar, får man anta, under flera år. Resultaten av dessa förhandlingar kommer att underställas riksdagen, som då får tillfälle att behandla de olika sakfrågorna. Med hänsyn till de uttalanden som gjorts av de olika utskotten med anledning av motion U2 avser jag inte att föra fram något yrkande. Herr talman! Allra sist vill jag framhålla att det i de olika organ och grupper som skall arbeta med frågor som sammanhänger med Sveriges integrationssträvanden när det gäller EG är av största betydelse att folkrörelserna i verkligt vid mening blir representerade. Ett vidgat europeiskt samarbete som enbart utgår från ekonomiska och handelspolitiska aspekter är enligt min mening otillfredsställande. För att sociala och kulturella frågor skall bli tillräckligt betydelsefulla fordras ett brett folkligt engagemang. Där har folkrörelserna sin givna plats, och Sverige kan ge ett fint bidrag till det övriga Europa.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att bemöta ett påstående i sak och ett personligt påhopp från Stig Alemyr, vilka jag tidigare inte kunde bemöta på grund av att jag i förmiddags inte hade någon mer replikrätt. Sakfrågan gäller att jag naturligtivs inte, som Stig Alemyr sade, på något sätt har påstått att utrikesutskottet skulle ha påverkat försvarsutskottet till att inte göra något yttrande i denna fråga. Det har jag aldrig sagt, vilket är mycket lätt att kontrollera i kammarens protokoll. Jag sade däremot att det var synd att försvarsutskottet inte gjorde ett yttrande. Detta tycker jag att man har rätt att framföra. Men jag har inte sagt att utrikesutskottet har sänkas med minst 25 7? till år 2000. I det arbetet är i Sverige priset — alltså beskattningen — det allra viktigaste instrumentet. Priset måste fortlöpande hållas högt och stiga minst i samma påverkat detta. Detta påstående från Stig Alemyrs sida var alltså felaktigt. När det gäller personliga angrepp anser jag att sådana inte hör hemma i dessa debatter. Jag tycker att man kan vara mycket hård i sakfrågor — jag är absolut ingen ängel i sådana sammanhang. Men jag har aldrig någonsin i denna kammare angripit folk på grund av deras karaktärsdrag, utseende eller annat. Jag anser att sådant är slag under bältet och att sådant inte skall användas i riksdagens debatter. Jag skulle kunna ha synpunkter på Stig Alemyr, dock inte påstå att han skulle vara någon lustigkurre, det skulle vara mig främmande. Jag avstår från sådana omdömen — de hör inte hemma i debatten. Det var mycket dåligt handlat av Stig Alemyr att stiga upp och säga något sådant, när jag inte hade någon replikrätt.
Herr talman! Det inlägg som jag gjorde tidigt i förmiddags var icke att betrakta som ett påhopp på Oswald Söderqvist. Om det har tolkats på det sättet ber jag att få ta tillbaka det yttrande som kunde tolkas som om jag tyckte att Oswald Söderqvist var en lustigkurre.

Herr talman! Under morgonen har från denna talarstol sagts många vackra ord om hur viktigt det är inte minst för våra svenska ungdomar att rörelsefriheten inom Europa inte bara skall gälla varor, kapital och tjänster utan kanske framför allt människor. Men våra vackra deklarationer blir så lätt bara fina ord. Hur stor är egentligen rörelsefriheten för våra svenska ungdomar? Hur ser verkligheten ut? Låt mig konkretisera detta genom att berätta om två kvinnliga Göteborgsteknologer, Katarina och Eva. Under drygt tio år har de följts åt. I tonåren blev de grannar, då Eva kom flyttande till Göteborg från Köpenhamn med sin danska familj. Flickorna har gått i högstadiet och gymnasiet tillsammans, och nu läser de på Chalmers. De harläst, skrattat, sportat och rest tillsammans och alltid känt att de hört ihop. I somras tågluffade de tillsammans till Italien. De röstade med fötterna, som Sven Salén uttryckte det. I Italien träffade de två unga charmerande män, fransmannen Frangois och engelsmannen Charles, bägge två nyblivna civilingenjörer. Francois inbjöd övriga tre till Paris. Plötsligt stod det klart för Katarina att likheterna mellan Eva, Frangois och Charles, som vuxit upp och gått i skola i tre olika länder, var större än mellan Katarina och Eva, trots att de så länge läst och studerat tillsammas i Göteborg. Hur kunde det komma sig? Jo, genom sitt danska medborgarskap hade Eva ett EG-pass. Hon behövde inget visum för att resa till Frankrike. Katarina däremot, som hade svenskt pass, måste uppsöka franska ambassaden i Rom för att få visum. Det kostade pengar, tålamod och gav Katarina olustkänslor. På Charles de Gaulle-flygplatsen fick Katarina stå i kön med amerikaner, araber och afrikaner, medan de andra tre lätt gick igenom EG-kön. För Katarina innebar det en timme extra i kö. Men värre var att hon i kön med amerikaner mindes hur hon i USA betraktats som europé. Men i Paris var hon däremot inte europé. Och Eva, som hon levt så nära så länge, var i Paris så annorlunda och så accepterad tack vare sitt danska pass. Bägge flickorna och Charles blev snabbt erbjudna jobb på det konsultkon tor där Frangois hade sin dagliga gärning. Tänk att få praktik och lära sig franska för svenska teknologer. Men Katarina, trots att hon i Viola Claessons ögon var åtråvärd även i Paris, måste som svenska söka arbetstillstånd. Och det kunde hon inte få. Eva däremot, såsom dansk medborgare och därmed inbegripen i det danska medlemskapet EG, behövde inget arbetstillstånd. Även den engelske teknologen Charles fick jobb utan arbetstillstånd. Katarina ensam av dessa 24-åringar kunde inte få jobba i Paris, trots att hon var erbjuden arbete. Ledsen och irriterad for hon hem till Göteborg och Chalmers. Nu måste hon verkligen anstränga sig för att komma till Frankrike och Compiégne för det sista Chalmersåret. I flera år har ju Chalmers samarbetat med flera tekniska högskolor i Europa, och detta måste väl ändå vara möjligt? Men som det just nu ser ut är det inte helt ljust för en svensk teknolog på Chalmers som om några år vill studera utomlands. I motsats till vad Birgitta Hambraeus tror är det nämligen inte ens säkert att gamla samarbetsavtal mellan svenska universitet och europeiska universitet längre är självklara. Inom EG måste nämligen allt satsas på Erasmus-programmet. I morse talades det åtskilligt om COMETT och Erasmus och om hur nödvändigt det är att Sverige får komma med i samarbetet om dessa program så fort som möjligt. Utrikeshandelsministern meddelade att det finns stora utsikter att Sverige kan komma med i COMETT, dvs. det internationella praktikantutbytet, men hon medgav att det ser mörkt ut just nu då det gäller Erasmus. Detta är synnerligen oroväckande för våra svenska ungdomar, då inom några få år var tionde EG-student skall kunna läsa ett år vid ett universitet i ett annat EG-land än sitt eget. För detta kommer att krävas tusentals platser för utbytesstudenter, och då hamnar onekligen Sverige i ett bekymmersamt läge. Visst är det just nu omöjligt för en svensk student att ta del i Erasmusaktiviteterna, men det kan tyvärr bli ännu värre. Svenska studenter kanske inte bara utestängs från Erasmus — gamla samarbetsavtal kommer kanske inte längre att gälla. Därför funderar faktiskt Katarina på att flytta till Köpenhamn och ansöka om danskt medborgarskap. Bleve hon danska, stode ju EG-området öppet för henne. Dessutom skulle fortfarande hela Norden stå öppen för henne. Till sist vill jag tacka Anita Gradin för att hon har suttit här i kammaren hela dagen. Tänk om hennes kolleger gjorde detsamma! Dessutom vill jag gratulera andre vice talmannen på födelsedagen.